Herr talman! Först vill jag tacka budgetoch ekonomiministern för ett klart positivt svar. Under mina tolv år som taxeringsnämndsordförande fick jag många bevis på värdet av lokalkännedom inom taxeringsnämnden vid taxeringsarbetet. Många misstag och irritationsmoment elimineras när lokaloch personkän Nr 42 nedomen är god. Dessutom underlättas kontakter mellan deklaranter och taxeringsnämnd. I min motion 1977/78:1959 angav jag just som en målsättning för taxeringsorganisationen att den borde vara decentraliserad och att detta bäst kunde ske genom att man inrättade särskilda taxeringsdistrikt i alla fögderier. Utskottet som behandlade frågan hänvisade till att statsrådet i propositionen hade framfört liknande synpunkter och anslöt sig till mina krav genom att säga att man utgick ifrån att vad statsrådet hade sagt skulle bli vägledande och att mina krav i motionen därmed skulle vara tillgodosedda. Jag noterar också tacksamt att statsrådet på den punkten inte har ändrat uppfattning utan att det i svaret står att den grundläggande målsättningen är att deklarationer från juridiska personer, fåmansbolagsdelägare samt högst 75 000 övriga svårkontrollerade skattskyldiga skall granskas hos länsstyrelserna, medan övriga skall granskas hos lokal skattemyndighet. Det som gör mig betänksam är att det vid en granskning av vad som gäller i ett län visar sig att man har plockat av fögderierna så många särskilt svårkontrollerade deklarationer — om vi nu skall kalla dem så — att vissa fögderier inte har fått kvar några rörelseidkare med omsättning över 100 000 kr. Att tala om att exempelvis skomakare, hårfrisörskor m.fl. med en omsättning av den storleken skulle vara svårgranskade torde knappast vara rimligt. I andra fögderier har man inte fått kvar några rörelseidkare med omsättning över 200000 kr. Det är alltså sådana rörelser som enligt bokföringslagen anses vara särskilt enkla att granska och som kräver mindre kvalifikationer i fråga om bokföringens anordnande m.m. Mot den bakgrunden har jag ställt min fråga, och jag är naturligtvis tillfredsställd med att statsrådet i svaret säger att han kommer att noga följa verksamheten i den nya taxeringsorganisationen. Det tror jag är mycket angeläget att göra, för om de tendenser som jag har sett får bli utslagsgivande i det fortsatta arbetet kommer uppenbarligen riksdagens avsikter med en decentraliserad taxeringsorganisation att förfuskas. Jag hoppas därför att statsrådet liksom jag noggrant kommer att följa dessa frågor och som sagt kontrollera att de intentioner som fanns i propositionen och i det aktuella riksdagsbeslutet inte förfuskas utan att vi får en decentraliserad taxeringsorganisation.
Herr talman! Låt mig bara än en gång betona att jag är angelägen om att de intentionerna skall fullföljas i alla avseenden — också i detta.

Herr talman! Rolf Clarkson har frågat mig om upphandling av stålbroar har skett på sådant sätt att inte bara varven utan även företag inom den mekaniska industrin har haft möjlighet att lämna anbud och få dem prövade objektivt. Det uppdrag som den tidigare regeringen av sysselsättningsskäl gav vägverket i fråga om upphandling av fyra vägbroar innefattade ingen annan begränsning i normalt upphandlingsförfarande av vägbroar än att den bärande brokonstruktionen skulle utföras i stål. Upphandlingen skulle underställas regeringens prövning. Vägverket fordrade in anbud i enlighet härmed och underlaget underställdes regeringens prövning. Stålbyggnadsindustrin har således haft möjlighet att lämna anbud och har också utnyttjat denna möjlighet. Genom beslut den 26 oktober 1978 uppdrog regeringen åt vägverket att fullfölja upphandlingen för en av de fyra broarna. Mot bakgrund av sysselsättningsläget på varven föreskrev regeringen därvid att stålkonstruktionen skulle utföras inom varvsindustrin. För de övriga tre broarna prövade regeringen inte avgivna anbud utan angav att det ankom på vägverket att avgöra om dessa anbud skulle antagas. Vägverket har därefter upphandlat två av dessa broar. Härvid har stålentreprenaderna tillfallit stålbyggnadsföretag.

Herr talman! Jag ber först att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. När den tidigare regeringen bekantgjorde att den avsåg att tidigarelägga byggandet av fyra broar och dessutom att låta utföra dem i stålkonstruktion, var det någonting som vi här i riksdagen hälsade med glädje. Vi förutsatte naturligtvis att upphandlingen skulle ske objektivt, så att inte bara själva byggandet av broarna och ditsättandet av dem utan också konstruktionsarbetet skulle gynna sysselsättningen i svensk verkstadsindustri. När nu regeringen bestämde att den första beställningen av dessa broar skulle lämnas till varvsindustrin, är min fråga till kommunikationsministern om det anbud som därvid antogs var det lägsta av de ingivna.
Herr talman! Bland de icke förkastade anbuden fanns det ett anbud som låg lägre. Det var en offert på 44,5 milj.kr., medan det anbud som antogs låg på drygt 46 miljoner, alltså en skillnad på 1,5 milj.kr. På grund av sysselsättningsläget vid varven bestämde regeringen att det något högre anbudet skulle antas.
Herr talman! Rent principiellt, kommunikationsministern, tycker jag detta är ganska upprörande. Inte för beloppets storlek — det kan vi väl, i jämförelse med de stora siffror det egentligen rör sig om, lämna därhän — men på grund av att det är både dyrbart och arbetskraftskrävande att lämna anbud på konstruktioner av den här sorten. Det är därför ett kraftigt bakslag för den eller de företag som kanske har räknat särskilt lågt för att ha en möjlighet att behålla eller utöka sin sysselsättning att plötsligt finna att deras korrekta anbud, trots att det är lägst, inte har blivit antaget. Jag tycker att man måste skilja mellan å ena sidan olika aktiviteter för att stödja den dåliga svenska varvsindustrin och å andra sidan de hänsyn som måste tas till andra delar av vårt näringsliv. Denna bransch inom verkstadsindustrin har det sannerligen inte lätt den heller, och detta objekt var av en storleksordning som gjorde det ytterligt stimulerande. Jag tycker därför man har rätt att klandra regeringen som inte låtit affären gå till den affärsmässigt sett riktige mottagaren. Jag hoppas att det när det gäller den fjärde bron inte blir ett upprepande av den här sorgliga historien.

Herr talman! Ingrid Sundberg har frågat mig dels hur de danska och svenska regeringarna efter remisstidens utgång kommer att handlägga frågan om fasta förbindelser över Öresund, dels när ett eventuellt förslag kan förväntas. Efter att ha tagit del av remissutfallet kommer regeringen att snarast möjligt ta upp överläggningar med den danska regeringen i frågan om fasta förbindelser över Öresund. När dessa överläggningar kan leda fram till något resultat och därefter ett eventuellt förslag kan föreläggas riksdagen kan jag inte bedöma vid en tidpunkt då överläggningarna inte ens har påbörjats.
Herr talman! Jag skall be att få tacka kommunikationsministern för svaret. Till första delen ställer jag mig positiv. Där fanns i alla fall en antydan om att regeringarna snarast möjligt efter remisstidens utgång skall börja förhandla. Däremot har kommunikationsministern helt förståeligt inte kunnat göra någon bedömning, men jag hade önskat att hon skulle uttala en förhoppning. 67 Det är mer än 100 år sedan man började tala om fasta förbindelser över Öresund. Så småningom blev det diskussioner, förhandlingar, en utredning, remisser, nya förhandlingar, det fattades ett beslut — dock icke av danska folketinget. Det blev nya förhandlingar och en ny utredning. Den utredningen är nu ute på remiss, och man väntar på ett beslut. Men detta är något av ett perpetuum mobile. Även om regeringar kommer och går är situationen i Sydsverige faktiskt sådan att man inte kan vänta mycket längre. Statsministern Anker Jörgensen har, efter det att jag lämnade in min fråga, intervjuats av TT, och då sade han att han gör en prioritering av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Vid en prioritering bör man ta den minsta uppgiften först, sade han. Jag skulle vilja fråga kommunikationsministern personligen: Den danske statsministern vågar gå ut och göra en prioritering, kan statsrådet Bondestam göra en prioritering eller vill kommunikationsministern vänta tills förhandlingarna har upptagits? För oss i Sydsverige skulle det vara intressant att få höra den nya kommunikationsministerns uppfattning i frågan. Det framgår av utredningen, och jag tycker det är ganska intressant, att förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör, som kostnadsberäknats till 1,2 miljarder om den görs i form av enkelspårig tunnel, också visat sig bli den mest lönsamma. Den är alltså samhällsekonomiskt fördelaktig. Nu säger man på danska sidan att man vill prioritera Stora Bält-bron. Det förstår jag att man vill göra. Men skulle inte ett land som vårt, med möjlighet att låna upp internationellt kapital, kunna satsa på en samhällsekonomiskt lönsam investering som skulle — inte minst för Helsingborgs stad — vara ett lyckat beslut? Jag nämner Helsingborg därför att situationen där är rent ut sagt besvärande. Om färjetrafiken i fortsättningen skall ta hand om tågen måste nya färjelägen byggas vid den s.k. Hucken där LB-färjorna nu ligger. Det blir fråga om nya spåranslutningar, stationsutrymmen, terminalanläggningar och naturligtvis ombyggnader i hamnen. Frågan är hur länge de som har ansvaret i Helsingborg och — inte minst — skattebetalarna skall behöva vänta för att få klart för sig när en förbindelse kan komma till stånd. Jag begär inte att kommunikationsministern skall ge ett definitivt besked. Men har kommunikationsministern möjlighet att göra en prioritering, och har kommunikationsministern en uppfattning om i vilket decennium vi kan räkna med en förbindelse?
Herr talman! När det gäller frågan om jag kan uttala mig om en prioritering av Helsingborg-Helsingörförbindelsen vill jag bara nämna att remisstiden utgår den 15 december 1978. Den har blivit utsträckt för ett par remissinstanser till den 20 januari 1979. Men alla möjligheter står öppna, och därmed finns det inte heller något hinder för en prioritering av en sådan förbindelse om remissutfallet blir sådant. På frågan hur lång tid det kan ta kan jag bara svara att från den tidpunkt överläggningarna togs upp beträffande det tidigare avtalet, från 1973, dröjde det knappt ett år innan propositionen var framlagd för riksdagen.
Herr talman! Jag skulle också vilja höra om kommunikationsministern anser det tänkbart att man åstadkommer en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör som en rent svensk satsning. Det finns, som jag redan sagt, ett lönsamt projekt, det råder arbetslöshet och det är därför relativt lätt att få arbetskraft, och vi har med all sannolikhet möjlighet att låna upp internationellt kapital. Med tanke på de danska förhållandena tror jag att detta är den enda realistiska utvägen. Självfallet blir kommunikationsministern också i fråga om det alternativet bunden av vad remissinstanserna säger, men lika väl som man gör påtryckningar från Malmö kommuns sida för att man där genom enskild satsning skall kunna få till stånd en fast förbindelse med Danmark tycker jag att man bör kunna verka för att den betydligt mer angelägna förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör blir en rent svensk satsning.
Herr talman! Att svara på den senast av Ingrid Sundberg ställda frågan vore att föregripa överläggningarna.

Herr talman! Jörn Svensson har frågat mig vad regeringen avser att göra i anledning av den akuta sysselsättningskrisen i Broby. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Det som hänt är att Broby Industrier AB, som är beläget i Östra Göinge kommun, har begärts i konkurs. Sonderingar pågår om möjligheterna till en rekonstruktion. Jag är i avvaktan på en eventuell rekonstruktion inte beredd att uttala mig om vad regeringen avser att göra i anledning av den uppkomna krisen i Broby Industrier. Enligt vad jag erfarit har länsstyrelsen i Kristianstads län tillsatt en särskild arbetsgrupp för att försöka lösa sysselsättningsproblemen i Östra Göinge kommun. I arbetsgruppen ingår representanter för länsstyrelsen, länsarbets nämnden, utvecklingsfonden och kommunen. Det kommer att utses en tjänsteman inom regeringskansliet som gruppen kan hålla kontakt med.

Herr talman! Regeringen har inte glömt bort Östra Göinge kommun och de problem som finns där, som förvisso är riktigt skildrade av Bo Lundgren. Men som framgår av svaret pågår det aktiviteter, och vi hoppas väl båda att de så småningom skall leda till resultat. Just nu kan jag inte bedöma utgången av den eventuella rekonstruktion som kan bli aktuell. Hela frågan om den grå zonen är under behandling efter sysselsättningsutredningens förslag om en ny indelning av landet i stödområden. F. ö. är det så att om speciella skäl talar för en bygd kan man även pröva den vägen — men därmed har jag inte givit några löften. Jag tror också att herr Lundgren väl känner till att det förhåller sig så.

Herr talman! I och med att regeringen kommer att utse en person som skall följa arbetet i Östra Göinge är det därmed sagt att vi kommer att göra vad vi kan inom de ramar som riksdagen har givit oss möjlighet att agera.

Herr talman! Rune Torwald har frågat mig vilka åtgärder som övervägs för att öka effektiviteten inom olika organ som har att verka för att hålla arbetslösheten nere. Utvecklingen på arbetsmarknaden har inneburit ökade svårigheter att få krav och önskemål från arbetsgivare resp. arbetstagare att sammanfalla. Delvis beror detta på en bristande överensstämmelse mellan utbud och efterfrågan på olika typer av arbeten i olika orter. Men det kan också bero på de särskilda krav som arbetsgivare ställer eller de begränsningar som många arbetssökande har i sitt arbetsutbud. Detta gäller inte minst i fråga om ungdomar som många gånger saknar arbetslivserfarenhet, är osäkra i sitt yrkesval och därför ofta kräver omfattande förmedlingsinsatser innan en anställning kan komma till stånd. Att försöka få utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden att mötas är den huvudsakliga arbetsuppgiften för arbetsförmedlingen. Insikten om de svårigheter som härvid finns utgör bakgrunden till den betydande upprustning som arbetsförmedlingen genomgått under senare år. Således har arbetsförmedlingen enbart under 1970-talet tillförts ca 1 800 nya tjänster. ADB-platslistor finns i dag i hela landet. Försöksverksamhet med allmän platsanmälan och sökning och bevakning av lediga platser i datalagrad platsinformation bedrivs på många platser inom landet. Försök med s.k. fasta arbetsformer för individuell platsförmedling görs på flera förmedlingar. Jag vill i detta sammanhang också framhålla att upprustningen av arbetsförmedlingen kommer att fortsätta. Emellertid är jag medveten om att utvecklingen av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna, t.ex. den kraftiga expansionen av arbetsmarknadsutbildningen och insatser för att hålla arbetskraft kvar i företagen, har inneburit att utrymmet för den platsförmedlande verksamheten inom arbetsförmedlingarna blivit mindre. För att just se över hur förmedlingens resurser används kommer AMS inom kort att tillsätta en utredning som skall lägga fram förslag rörande platsförmedlingens organisation. Representanter för arbetsmarknadens parter i AMS styrelse har anslutit sig till en sådan utredning.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. När man läser redovisningarna från länsarbetsnämnderna kan man inte undgå att ibland förvåna sig över hur stort antal obesatta lediga platser som finns vid varje rapportperiods slut trots att tillströmningen av nya platser är förhållandevis låg. Undersökningar bl.a. i Göteborg har visat att de arbetssökande ungdomarna är kritiska mot den hjälp de får vid arbetsförmedlingarna. De säger att de inte klarar av att med hjälp av den s.k. platsjournalen finna ut vilka möjligheter de har att söka de olika jobben. Nr 42 Inom t.ex. Göteborgs och Bohus län finns också vissa yrkesgrupper, där hela tiden antalet lediga platser är större än antalet arbetssökande, samtidigt som det finns andra branscher med stort överskott arbetssökande. Jag menar att de arbetsförmedlande tjänstemännen där naturligtvis måste hjälpa till att försöka slussa över folk från det ena området till det andra. Det sägs i svaret att kraven från arbetsgivarna är så stora att det är svårt att svara upp mot dem. Jag skulle nog våga hävda att det också är de arbetssökande som ibland har alldeles för stora och bestämda krav på de jobb de skall ha. Kraven är helt enkelt orealistiska och inte förankrade i verkligheten. Där måste naturligtvis tjänstemännen också hjälpa till. Jag vill i all hast referera vad som stod i GT två dagar efter det att jag ställde den här frågan, nämligen fredagen den 17 november. Två kommunaltjänstemän i Kungsbacka hade satt i gång att ragga jobb, och de hade klarat av att plocka ihop ett 40-tal jobb på ett par dagar. Man erkände på arbetsförmedlingen att man var förbluffad över hur lätt det gick att få fram så många jobb. Men det var kanske bara detta att de satte i gång att ringa runt och höra med företag och andra hur det stod till. Jag välkomnar den utredning som arbetsmarknadsministern talar om. Jag skulle bara vilja sluta det här inlägget med att fråga om inte arbetsmarknadsministern tycker att det är på tiden att arbetsförmedlingarna och även arbetsmarknadsverket omfördelar sina resurser, sätter in mer folk på direkt arbetsförmedling än på att syssla med långsiktiga utredningar. Situationen är sådan att många ungdomar inte hittar ut. Jag har träffat andra, som säger att det inte är någon idé att gå till arbetsförmedlingen — de har skaffat sig jobb på egen hand. Då måste det finnas brister i arbetsförmedlingarnas sätt att ta hand om ungdomarna. Och jag tror att den största bristen är att det är för litet folk i dag på arbetsförmedlingarna som sysslar med direkt arbetsförmedling och för många som sysslar med att utreda framåt syftande projekt. Det tror jag är ett misstag när det finns långa köer av arbetssökande.
Herr talman! Rune Torwald nämnde de problem vi har att få dem som i dag står utanför arbetsmarknaden att komma till de jobb som ändå finns på marknaden. Det är lyckligtvis så att vi har ett ökande antal arbetstillfällen att bjuda ut — det är en klar förbättring som har inträffat på den punkten. Men det är inte fullt så lätt avhjälpt som Rune Torwald tycks tro. Jag kan referera en undersökning som gjorts på Volvo, eftersom Rune Torwald själv nämnde detta företag. Av 520 personer som sökte fick 293 arbete, dvs. 56 96. Det är inget unikt med det — det är ungefär vad man kan uppnå; det finns alltid flera sökande än det finns jobb, så det tycker jag inte är så anmärkningsvärt. Men om man går djupare in i den här statistiken, finner man att bara 4 96 av de anställda var 40 år eller äldre och att 83 26 var yngre än 30 år. 44 96 av de arbetslösa i länet är kvinnor. Men endast 7 96 av dem som anställdes vid Volvo var kvinnor. 73 Denna siffersammanställning kan kanske vara svår att följa när den läses upp så här hastigt, men den visar ändå vilka problem förmedlarna står inför. Den som skall anställas skall alltså helst vara under 30 år, och den skall absolut inte vara kvinna — då passar det inte riktigt ihop. Jag är också beredd att ändra på diskussionen, som Rune Torwald gjorde, och erkänna att de sökande också många gånger har för stora förväntningar på de jobb som finns. Därför har förmedlarna också svårigheter att förmå en sökande att ta det jobb som erbjuds. Liksom Rune Torwald tycker jag det är mycket viktigt att man tar till vara de tillfällen som bjuds — det gäller särskilt ungdomarna — eftersom all arbetslivserfarenhet är av värde längre fram liksom den utbildning man kan få genom arbetsmarknadspolitiska insatser. Herr talman! Jag skall också gärna kommentera vad man kan göra åt personalresurserna vid förmedlingarna, men min repliktid är slut för den här gången.
Herr talman! Jag tackar för den här kompletteringen — jag tycker den var positiv. Det är tyvärr så att många lediga platser inte får någon sökande. Jag har talat med sådana arbetsgivare, och de har sagt att det gällt vanliga enkla jobb, exempelvis sommarjobb, av sådan karaktär att de normalt borde locka sökande. Jag har också frågat en del ungdomar varför de inte tog ett visst jobb. Jag har då fått till svar: Jaså, var det sådant. När jag läste om det i platsjournalen förstod jag inte att det var det det innebar. Tyvärr — det vill jag gärna säga, eftersom jag själv är personalchef till professionen — finns det många arbetsgivare som har en missriktad ambition att utmåla jobben som krävande så stora kvalifikationer att det avskräcker många sökande, som i och för sig vore kvalificerade att söka. En rutinerad arbetsförmedlare skulle kunna hjälpa dem som läser platsjournalerna att förstå att de i alla fall kan söka sådana jobb. Han kan själv ta kontakt med arbetsgivare och säga: Jag har en pojke eller flicka här som jag skulle vilja rekommendera. Jag tror att det är en sådan personlig kontakt som kan behövas i större omfattning. Jag vet att arbetsförmedlarna har så mycket över sig att de inte kan göra detta — de är för få; det har jag kontrollerat. Men jag tror alltså att man genom att förstärka den sidan skulle kunna få en förbättring till stånd, till fördel för både arbetsgivarsidan och de arbetssökande. Även arbetsgivarna gör sina misstag genom att, som sagt, lämna en alltför kvalificerad beskrivning av ett i och för sig ganska enkelt jobb. Det avskräcker ungdomarna från att ens söka sådana jobb. Jag hoppas på ytterligare kompletteringar.
Nr 422 Herr talman! De som är ömtåligast på arbetsmarknaden är de långtidssökande. Av andra undersökningar, exempelvis från Eskilstuna, vet vi att de ställer större krav på förmedlaren. Det tar betydligt längre tid att hjälpa en sådan person att få ett arbete än en som kommer för första gången och som har varit arbetslös en kort tid. Den långtidssökande kräver kanske fem gånger — vitet vid arbetsförså mycket av arbetsförmedlingen. medlingarna ; Vi vet att vår arbetslöshetskö tenderar att omfatta allt fler långtidssökande, som är svåra för förmedlarna att klara av. Det är i ett sådant läge givet att personalresurserna blir ansträngda. Detta förhållande har motiverat att regeringen så hårt satsat på förstärkningar till förmedlingarna. Jag vill erinra Rune Torwald om att jag i mitt svar avslutningsvis nämnde att arbetsmarknadsstyrelsen avser att gå igenom sina resurser, såväl personella som tekniska, för att utröna hur man skall kunna utnyttja dem på bästa sätt. Om man från samhällets sida ställer allt större krav på arbetsmarknadsverket för att få fram beredskapsjobb och fler praktikjobb och för att utöka arbetsmarknadsutbildningen osv., är det givet att förmedlingsjobbet kan komma litet i kläm. Men det framgår klart av direktiven till utredningen att man just avser att undersöka hur man bäst kan ge utrymme åt förmedlingsarbetet och hur man skall omfördela sina styrkor för att kunna ge de arbetssökande bästa möjliga hjälp. Det gäller också att ta hänsyn till den fortgående teknikförbättringen på dataområdet och att se till att kontorsnätet är så väl utbyggt som möjligt.
Herr talman! Det är naturligtvis riktigt att de långtidssökande är de mest tidskrävande för arbetsförmedlingarna. Men risken finns också att de som stått kort tid i arbetskön och som kanske egentligen vore lämpade för väldigt många jobb blir långtidssökande, därför att de aldrig vågar söka några jobb. Till dem brukar jag säga: Ta vilket jobb som helst hur kort tid det än varar, för det korta jobbet är ofta inkörsporten till ett fast jobb. Det visar sig mycket ofta att ett vikariat på två å tre månader resulterar i en fast anställning för den arbetssökande sedan denne väl kommit innanför företagets väggar och bjudit till och varit positiv. Men ungdomarna är ofta trots allt litet rädda för att söka den typen av jobb. Jag anser det vara positivt att arbetsmarknadsministern betonar att utredningen skall ta upp dessa aspekter, och jag hoppas att det skall kunna leda till att vi framöver får ökade resurser och bättre effektivitet inom arbetsförmedlingen.

Herr talman! Allan Gustafsson har ställt följande fråga till statsministern: ”Vilka åtgärder ämnar regeringen vidta för att förhindra ett samgående mellan Volvo BM och Valmet ABi Finland?” Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Den 15 november i år offentliggjorde Volvo BM och det finska företaget Valmet att de hade kommit överens om att ta upp förhandlingar som syftar till samarbete i fråga om projektering, produktutveckling, tillverkning och marknadsföring av traktorer. Regeringen kommer att följa utvecklingen av de inledda förhandlingarna genom etableringsdelegationen i industridepartementet. Enligt de uppgifter som jag har inhämtat i ärendet spelar Arvika en mycket liten roll i Volvo BM:s traktortillverkning. Volvo BM sysselsätter i landet ca 5 000 personer, och ca en tredjedel av företagets omsättning avser traktorer. I Arvika har Volvokoncernen ca 1400 anställda, varav endast 20 personer arbetar med produktion för traktorer. Om de nyligen presenterade planerna på ett samarbete mellan Volvo BM och Valmet efter förhandlingar med berörda parter leder fram till ett konkret förslag, är det möjligt att ett beslut av den svenska regeringen enligt 1916 års lag angående vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom m.m. kan komma att erfordras för att de skall kunna förverkligas. Jag har i dagsläget inga möjligheter att föregripa regeringens eventuella ställningstagande i denna fråga, som naturligtvis måste bedömas utifrån föreliggande omständigheter, om den skulle komma att aktualiseras.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Man vet ju aldrig vart ett sådant här samarbete kan leda hän — vi har haft exempel på att arbetstillfällen har försvunnit ur landet — och så snart jag läste om det i pressen tog jag därför upp saken; jag tänkte att man kanske på ett tidigt stadium borde uppmärksamma den. Enligt de uppgifter jag har fått är nämligen de förhandlingar som nu har påbörjats avsedda att slutföras inom några månader. Volvo BM:s genomsnittliga årsproduktion här i landet är ca 7 000 enheter. Valmet tillverkar traktorer både i Finland och i Brasilien, där företaget har Sydamerikas näst största traktorfabrik och där verksamheten skall fortsätta oberoende av det planerade samarbetet i Norden. Dess årsproduktion uppgår till ca 15 000 traktorer, och marknadsandelen i Brasilien är ca 30 96. Det brasilianska företagets produktion är alltså gott och väl dubbelt så stor som det svenska företagets. Man meddelar att man nu har genomgångar och förhandlingar med de anställdas organisationer för att närmare utreda konsekvenserna för personalen, och det är klart att personalen känner en viss oro. Arbetsmarknadsministern säger i sitt svar att för Arvikas del spelar traktortillverkningen en mycket liten roll, eftersom den berör endast ca 20 personer, och det är riktigt. Men vi känner inte till följdverkningarna inom andra delar av landet, där Volvo har tillverkning förlagd. Kanhända kommer man att flytta över tillverkningen till Brasilien, så att vi sedan får importera traktorer därifrån. Vi vet ingenting om detta. När man säger att traktortillverkningen spelar en mycket liten roll vill jag ändå protestera. Vii Värmland upplever snart sagt varje vecka att näringslivet inom länet får problem i alltmer ökande omfattning. Senast i dessa dagar har en stor koncern, som också gått samman, aviserat svårigheter, och vi har en krympande sysselsättning. Arbetslösheten växer och beredskapsarbetena blir allt fler. Därför har vi inte råd att mista ens 20 arbeten, utan vi behövde hellre få 20 nya. Tyvärr är utvecklingen negativ, och därför tycker jag att man —- även om den här tillverkningen spelar en liten roll — skall vara på sin vakt just mot att det ständigt sker en åderlåtning av arbetstillfällena i Värmland. Jag hoppas att regeringen, som arbetsmarknadsministern säger, skall ha uppmärksamheten riktad på den här frågan och att den då skall bedömas utifrån föreliggande omständigheter. De omständigheterna är naturligtvis flera, men en av dem borde vara sysselsättningsläget i landet och även i Arvika.
Herr talman! Jag vill bara än en gång konstatera att den här frågan är av stor vikt, om man ser den ur rikssynpunkt. Regeringen kommer därför att följa den mycket ingående i fortsättningen på det sätt som jag framhöll i mitt svar. Jag har nämnt siffrorna för Volvo i Arvika mera för att ställa in Arvikadelen i helhetsbilden, och då är den naturligtvis en mindre del. Den här tillverkningen är mera lokaliserad till andra områden i Sverige, där sysselsättningssituationen skulle bli betydligt allvarligare, om det hände något i den riktning som Allan Gustafsson här tänker på.

Herr talman! Hugo Bengtsson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att bereda så många som möjligt av de anställda vid Schlasbergs Konfektionsfabrik AB i Landskrona ny sysselsättning. Sedan konkursen i juni 1978 har driften vid Schlasbergs i Landskrona fortsatt med bl.a. hjälp av det statliga stödet för tidsbegränsad fortsatt drift av nedläggningshotade företag. Syftet med detta stöd, som utgår med 50 96 av lönekostnaderna, är att bereda erforderligt rådrum för omplacering av de anställda eller för rekonstruktion av företaget med fortsatt drift som följd. De försök som under stödperioden gjorts för att få till stånd en rekonstruktion av företaget har tyvärr inte givit något resultat. Konkursförvaltaren har nu uppgivit att han inte ser någon möjlighet att ens med fortsatt stöd fortsätta verksamheten efter den 12 december 1978. F. n. undersöks möjligheterna att genom s.k. rådrumsbeställningar ändå kunna förlänga avvecklingsperioden vid företaget ytterligare. Om det visar sig vara möjligt att få fram beställningar, som lämpligen kan förläggas till anläggningen i Landskrona, och konkursförvaltningen finner det möjligt med hänsyn till konkurslagens bestämmelser att upprätthålla driften, om än i reducerad omfattning, är regeringen beredd att pröva möjligheterna att förlänga det stöd som nu utgår.

Herr talman! I mitt svar belyste jag möjligheten att skapa ytterligare rådrum för personal och arbetsförmedling. Det gäller ju nu för förmedlingen att med de olika medel som den har till sitt förfogande underlätta placering av personalen vid Schlasbergs i Landskrona. Även om arbetsmarknadsläget i Landskrona är bekymmersamt, som Hugo Bengtsson påpekade, tror jag att man också skall notera den förbättring som möjligen kan iakttas. Det finns tecken på en viss konjunkturförbättring även i det hårt prövade Landskronaområdet. I Malmöhus län har 800 företag anmält intresse för nyrekryteringsbidraget för en sammanlagd nettoökning med 4 000 personer. Detta kan möjligen tyda på att det pågår en viss aktivitet i syfte att ta hand om de personer som friställts. Det här säger jag inte för att på något sätt försöka förringa de problem dessa människor upplever, det vet Hugo Bengtsson mycket väl, men jag tror det är värt att räkna med att det kanske finns en viss mottagningskapacitet framöver. Jag vill också påminna om att regeringen har gått in med olika åtgärder för att hjälpa upp situationen i Malmöhus län och därmed i Landskronaområdet. I varvspropositionen finns en del åtgärder som inte bara rör varven utan även omfattar insatser för att stimulera utvecklingen av övrig industri. Där finns särskilda medel för regionalpolitiska insatser i varvsregionerna uppgående till sammanlagt 300 milj.kr., vidare tillskott till de regionala utvecklingsfonderna på 30 milj.kr. samt 75 milj.kr. för bildande av investmentbolag. Genom dessa insatser skapas förutsättningar för ett aktivt och kraftfullt arbete i länet, och jag hoppas att de skall komma till stånd. Men ytterst gäller det naturligtvis också att om möjligt göra något åt själva Schlasbergsindustrin och rädda över de livskraftiga delar som finns där.

Herr talman! Sven-Erik Nordin har frågat utbildningsministern dels när en proposition angående byggnadsoch lokaliseringsfrågan för det norra skogsinstitutet kan väntas föreligga, dels om utbildningsministern är beredd att förorda Sollefteå som definitiv lokaliseringsort för institutet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Kungl. Maj:t uppdrog år 1974 åt skolöverstyrelsen att komma in med förslag om skogsinstitutens framtida verksamhet. Riksdagen har uttalat att frågan om lokaliseringen av det norra skogsinstitutet bör prövas på nytt, när resultatet av nämnda utredning föreligger. Skolöverstyrelsen har i november 1977 redovisat sitt uppdrag. Förslaget har remissbehandlats och bereds f. n. inom regeringskansliet. Regeringen har för avsikt att lämna förslag i frågan i 1979 års budgetproposition. Eftersom också frågan om lokaliseringen bereds i detta sammanhang, är jag för dagen inte beredd att göra några uttalanden angående den framtida förläggningen av det norra skogsinstitutet.

Herr talman! Allra först ber jag att få framföra ett tack till statsrådet Birgit Rodhe för svaret på min fråga, som jag ställt av flera skäl. Jag vill sedan göra en allmän kommentar. Statens kvarnar mal långsamt, och här har vi ett skolexempel på detta. Men jag frågar: Hur långsam får takten egentligen bli? År 1969 beslöt riksdagen att det norra skogsinstitutet skulle förläggas till Nr 42 Sollefteå. Lokaler skulle byggas och stå färdiga 1973. År 1973 kom, men inget institut. 1974 uppdrog regeringen åt skolöverstyrelsen att utreda frågan om skogsinstitutens framtida verksamhet. 1976 beslöt riksdagen att frågan om lokaliseringen skulle prövas på nytt, när SÖ-utredningen var klar. 1977 var SÖ klar med sin utredning, och det enda verkligt nya som utredningen kom fram till var att skogsinstituten skulle inordnas under lantbruksuniversitetet. Nu har snart 1978 gått till ända. Skuggorna ruvar alltjämt över skogsinstitutens framtid. Skolministrar har kommit och gått. Frågor har ställts, och undvikande svar har givits — ja, inte i dag, det vill jag säga. Snart har tio år gått med väntan, utredningar och irritation hos alla dem som berörts av frågan. Jag frågar: Har någonting nytt hänt som motiverat den här långhalningen? Jag kan inte se att någonting nytt har hänt. Alla gamla skäl för lokalisering till Sollefteå kvarstår. I Sollefteå finns redan nu verksamheter som med fördel bör samordnas med skogsinstitutet. Där finns skogsvårdsstyrelsen med sina lokaler. Där finns en skogsbruksskola. Åtskilliga av dessa lokaler kan användas gemensamt, och de bör användas gemensamt. Jag frågar: Har vi verkligen råd att bygga upp olika samhällsinstitutioner på skolans område utan att se på möjligheterna till gemensam lokalanvändning? Har vi råd att inte ta till vara möjligheten att samordna lärarresurser? Jag skulle vara tacksam om Birgit Rodhe ville kommentera just de här två frågorna. Eftersom detta är min första debatt med Birgit Rodhe i hennes egenskap av skolminister vill jag gärna ge henne chansen att till skillnad från sina föregångare verkligen se till att någonting blir gjort. Jag ser alltså fram emot att vi efter nyåret 1979 får en proposition i den här frågan, och jag hoppas att denna proposition innehåller ett förslag om att det norra skogsinstitutet definitivt skall förläggas till Sollefteå. Det skulle skingra många ovisshetens dimmor.
Herr talman! Ansvaret för att statens kvarnar har malt så långsamt i det här fallet — ovanligt långsamt, får vi kanske vara överens om — kan jag inte ta på mig av naturliga skäl. Jag skall heller inte försöka analysera varför det gått så långsamt. En anledning till att det nu på slutet har dröjt är väl att utredningen och remissinstanserna var överens om att denna utbildning skulle överföras till Sveriges lantbruksuniversitet. Därav följer ju också andra organisatoriska konsekvenser. Det är därför naturligt att jag tyvärr inte ser någon möjlighet att i dag gå in på en diskussion om rimligheten av den ena eller den andra av de frågor som Sven-Erik Nordin ställde, och jag kan alltså bara än en gång hänvisa till det besked som skall komma i samband med budgetpropositionen 1979.

Herr talman! Jag hade naturligtvis inte väntat att skolminister Rodhe här i 28 november 1978 dag skulle ge ett besked om lokaliseringen — det skulle verkligen ha varit att föregripa den normala beredningen inom departementet. Vad jag var ute efter var egentligen att få klart för mig i vilken anda skolministern kommer att skriva den proposition som skall läggas till grund för ifrågavarande beslut om den framtida lokaliseringen. Det var av det skälet jag tog upp frågorna om samordning av lokaler och samordning av lärarresurser, för i den PM som skolöverstyrelsen utarbetat i denna fråga, daterad i juli 1977, säger mant.ex. att det är problem med lärarsituationen vid skogsinstituten. Det beror på att de är så pass små som skolenheter. Man säger vidare — jag citerar ordagrant: ”Det råder ett nära samband i flera avseenden mellan skogsteknikerutbildningen och gymnasieskolans skogsbrukslinje. Den föreslagna översynen måste därför ske med allt beaktande av gymnasieskolans skogliga utbildning.” Jag har velat peka på det faktum att det bedrivs skoglig utbildning på gymnasienivå i Sollefteå vid en skogsbruksskola som ligger så placerad att där också kan byggas ett skogsinstitut så att säga vägg i vägg med skogsbruksskolan. Jag vill alltså lägga skolministern varmt om hjärtat att beakta både innehållet i denna PM och vad jag nu har sagt.

Herr talman! Stina Eliasson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att nu föreliggande planer för Åreprojektet skall kunna fullföljas. Regeringen beslöt i november 1974 att följande investeringar skulle ingå i det s.k. Åreprojektet. Vad avser kabinbanan har investeringen fullgjorts. Rekreationsberedningen och Sveriges turistråd har gemensamt ett uppdrag att utvärdera erfarenheterna av Åreprojektet samt utreda kompletterande investeringar. Detta uppdrag kommer att slutföras inom kort, varefter ställning kan tas till eventuella förslag som syftar till att komplettera Åreprojektet enligt 1974 års beslut. Vad gäller den stugby med 400 bäddplatser som ännu inte uppförts föreligger f. n. inget konkret förslag. Frågan om avloppsreningsverket och dess anslutningar är under beredning. De 15,2 milj.kr. som anvisades som lån av riksdagen år 1977 är enligt Åre kommun inte tillräckliga. Vidare prövas f. n. frågan om reningsverkets lokalisering i koncessionsnämnden för miljöskydd. En samlad bedömning bör kunna göras när nämnden tagit sitt beslut.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

Det är dock beslutat, som jordbruksministern redogjorde för, att en etapp i Åreprojektet skall fullföljas. Att just Åre utvaldes är ganska naturligt. Åreregionen har ju sedan lång tid tillbaka utvecklat traditioner med stor betydelse framför allt för den inhemska vinterturismen. Åre är också internationellt känt som rekreationsoch vintersportort.

Framför allt är finansieringsproblemen stora. Den nu aktuella första etappen kan inte fullföljas utan ökat ekonomiskt stöd till Åre kommun och Åre Liftoch Kabinbane AB. Åreprojektet har värde både sett ur social synpunkt och med hänsyn till sysselsättningsaspekten. Man måste ta stor hänsyn till kommunens ekonomiska läge. Kommunalskatten i Åre kommun är hög i dag — nämligen 31:29. Det som i nuläget är särskilt akut är frågan om vatten och avlopp. Finansieringen av denna fråga är inte löst. Mycket är avhängigt av att vadelen klaras. Detta gäller såväl för det fasta boendet som för fritidsboendet. Projektet måste fullföljas. De aktiviteter som byggts upp måste följas upp med ökat boende. Annars får man ju inte den avkastning som man bör få ut av det kapital som är nedlagt. Man når inte heller avsikten med projektet, nämligen att skapa möjligheter för alla att utnyttja aktiviteterna, oberoende av handikapp eller ekonomiska och sociala förhållanden. Statsrådet säger i sitt svar bl.a. att rekreationsberedningen och Sveriges turistråd har fått ett uppdrag, som inom kort kommer att slutföras. Vad menas med orden ”inom kort” i det sammanhanget? Det var positivt att i svaret få höra att frågan om avloppsreningsverket och dess anslutningar är under beredning. Det konstaterades också att de 15,2 miljoner som anvisades som lån år 1977 inte är tillräckliga. Nej, det är de verkligen inte. I dag är dessa utgifter kostnadsberäknade till 40 miljoner. Åre är en fattig kommun, och det är viktigt att projektet fullföljs i denna del. Det krävs också ett rejält grepp över hela projektet. Det fattas väldigt mycket i Förre industriministern Åsling tillsatte en informell arbetsgrupp, och jag undrar om den också är verksam i dag och om den måhända kommit fram till något konkret resultat. Har den särskilt diskuterat den här aktuella delen av Åreprojektet? Jag tackar än en gång för svaret på min fråga och skulle gärna se att jag fick svar också på den sist framförda punkten.
Herr talman! Jag delar Stina Eliassons uppfattning att Åreregionen har utomordentligt stor betydelse för svensk turism. På den direkta frågan om vad tidsbegreppet ”inom kort” här innebär vill jag svara att vi bör få en redogörelse före detta års utgång. Stina Eliasson pekade vidare på att de investeringar som ingår i projektet inte har fullföljts. Jag vill på den punkten säga några ord när det gäller nytt avloppsreningsverk och ledningar för vatten och avlopp. Självfallet fordrar den frågan en snabb lösning. Den kostnadsberäkning som i propositionen 1976/77:98 låg till grund för anvisandet av 15,2 milj.kr. har senare visat sig ohållbar. Därför har ett nytt va-projekt arbetats fram. I september i år konstaterade naturvårdsverket att man inte kunde godkänna den föreslagna lokaliseringen av reningsverket. Åre kommun har besvärat sig hos koncessionsnämnden. I avvaktan på nämndens beslut vill jag vänta med att göra en total bedömning av detta senare projekt, vilket även inkluderar ett nytt vattenverk i Duved och vattenoch avloppsledningar därifrån till Åre. Jag anser emellertid att det är helt nödvändigt att vattenoch avloppsfrågan i Åredalen får sin lösning under nästa år. Sedan vill jag tillägga att beträffande vägar och vägförbättringar förefaller ändå en tillfredsställande lösning ha nåtts genom de 2 milj.kr. som anvisades i fjolårets proposition.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för det kompletterande svaret. Jag vill påpeka att Åreprojektet har karaktär av försöksprojekt för att man skall vinna erfarenheter av utbyggnad av primärt rekreationsområde. Därför är det verkligen angeläget att den fortsatta utvecklingen möjliggörs. Jag känner till det som jordbruksministern pekade på, nämligen att naturvårdsenheten på länsstyrelsen har sagt att Åresjön är mycket förorenad, och jag understryker vikten av att här händer något mycket snabbt. Jag har mig också bekant att Åre kommun förbereder en uppvaktning hos jordbruksministern för att informera honom om de här problemen och för att diskutera Åreprojektet över huvud taget. Det är min förhoppning att Åre kommun då får så positiva besked med sig hem att va-frågan snabbt kan lösas vad finansieringen beträffar, för det är där den stora haken finns.
Herr talman! Jag vill lämna ytterligare en upplysning, och det är att rekreationsberedningen ämnar låta Statskonsult AB genomföra en total utvärdering avseende Åreprojektets planering, organisation och finansiering. Det är min förhoppning att den utvärderingen skall kunna ge en tillfredsställande vägledning vid genomförandet av de nya turistsatsningarna.
Herr talman! Jag tackar också för den kompletterande upplysningen. Men rekreationsberedningen gör väl f. n. ingenting annat åt Åreprojektet än just detta. Enligt vad jag förstår väntar man i beredningen på ett ställningstagande från regeringens sida i form av en proposition som rör de frågor som har behandlats i beredningens rapport Statliga insatser för turism och rekreation. Dessutom gavs det här uppdraget för ganska lång tid sedan, och man undrar därför: Har någonting konkret kommit från beredningen?
Herr talman! Det torde vara nödvändigt att denna utvärdering sker och att man får det underlaget till hjälp vid utformandet av ytterligare satsningar på Åreprojektet.
Herr talman! Just vattenoch avloppsproblemet behöver ju inte ha beröring med den utvärdering som beredningen har att utföra.
Herr talman! Beträffande va-anläggningarna är det naturligtvis i första hand nödvändigt att man får koncessionsnämndens utlåtande över projektet.
Herr talman! Men för kommunen och för länet är det väsentligt att också i god tid och så snart som möjligt få veta hur man skall klara finansieringen.

Herr talman! I propositionen 1978/79:39 föreslås möjlighet till avdrag enligt kommunalskattelagen för framtida kostnader för kärnbränsleavfall. Några krav ställs inte på kärnkraftsföretagen så att medel säkerställs och finns tillgängliga, när de framtida hanteringsutgifterna skall erläggas. Inte heller anges några riktlinjer för det utredningsarbete som aviseras i frågan. Bakgrunden till min motion är denna utformning av propositionen, som alltså innebär en skattefavör för kärnkraftsföretagen utan att kräva garantier mot kostnadsövervältring på kommande generationer. Talmannen har nu ansett att remiss till utskott av motionen bör vägras på formella grunder. Med hänsyn till att allmän motionsrätt föreligger så snart som i januari har centerns förtroenderåd beslutat att inte yrka på remiss till utskott men väl återkomma i sakfrågan. Herr talman! Jag har alltså inget yrkande.

Herr talman! Regeringens förslag till lagstiftning om förbud mot automatspel är en följd av riksdagens tidigare principuttalande. Riksdagen beslöt den 6 december 1977 att hos regeringen begära förslag till lagstiftning om förbud mot spel på s.k. enarmade banditer och liknande apparater. När detta ärende behandlades reserverade sig moderata samlingspartiets representanter i näringsutskottet mot majoritetens förbudslinje. Vi förordade i stället de riktlinjer för regleringen av automatspelet som hade framlagts av den dåvarande trepartiregeringen. Syftet med dessa riktlinjer var att, i avvaktan på resultatet av den totala översyn som görs av lotteriutredningen, sanera automatspelet och eliminera avarter och olägenheter som uppkommit. Ilikhet med dåvarande handelsministern var vi reservanter angelägna om att skadeverkningarna av spel och lotterier måste begränsas. I kammarens debatt framhöll vi att spel på t.ex. enarmade banditer — i de former som nu förekommer — kan medföra sociala och ekonomiska skadeverkningar. Däremot ansåg vi att det inte finns hållbara skäl för riksdagen att förbjuda människor att under några som helst omständigheter ägna sig åt ett förströelsespel av den typ som t.ex. automatspel utgör. Nyligen hade vi här i kammaren en annan förbudsdebatt — då gällde det alkoholoch tobaksreklam. Efter att ha hört allmänhetens reaktioner är jag oroad för att dessa förbudsbeslut undergräver förtroendet för oss politiker. De som vi omyndigförklarar är vuxna medborgare — våra väljare. Vi litar till deras omdöme att välja riksdagsmän. Men riksdagsmännen litar inte på medborgarnas omdöme. Det finns därför, herr talman, principiella betänkligheter mot varje slag av förbud. Just i den här frågan finns det dessutom andra oroande och uppseendeväckande inslag. Även de gäller ytterst förtroendet mellan riksdagen och dem som berörs av besluten. Som jag inledningsvis nämnde, fattade riksdagen den 6 december förra året ett s.k. principbeslut — dvs. majoriteten i kammaren uttryckte en viljeinriktning — men beslutet innebar inte något rättsligt beslut om ikraftträdande av någon förbudslagstiftning. När det under tiden efter principbeslutet inträffade händelser som gjorde att det fanns större anledning än tidigare att hysa oro för sysselsättningen för tusentals människor — och då dessutom i en tid med allmänna sysselsättningsproblem — ansåg vi moderater att det fanns anledning att uppskjuta ett ikraftträdande. I motionerna nr 22 och 23 har Bo Siegbahn, Erik Hovhammar och jag begärt att den föreslagna lagstiftningen inte skall få träda i kraft förrän tidigast den 1 januari 1980. Vi konstaterar att regeringen har varit bunden av riksdagens uttalande beträffande tidpunkten för ikraftträdandet. Men dåvarande handelsministern påpekar i propositionen att frågan huruvida tillräcklig tid hinner förflyta mellan utfärdandet av en förbudslagstiftning avseende spelanordnandet och dess ikraftträdande kan prövas när riksdagen tar ställning till regeringsförslaget. Motionskraven har dock inte fått något gehör hos majoriteten av näringsutskottets ledamöter. Tvärtom försvarar majoriteten en extraordinär snabbhet i ikraftträdandet av detta förbud, en snabbhet som är extraordinär så till vida att den strider mot vad vi i praxis och i enlighet med tidigare riksdagsuttalanden brukar anse vara förenligt med rättssäkerheten. Majoriteten skriver: ”Det kan rimligtvis inte ha undgått någon som har ekonomiska intressen inom hotelloch restaurangnäringen eller i automatspelsbranschen att riksdagen gjorde ett principuttalande till förmån för ett förbud från den 1 januari 1979.” Egentligen kan man inte sätta något annat värde på detta uttalande än vad utskottsmajoritetens tänkesätt kan tyckas förtjäna. För majoriteten är riksdagens prestige viktigare än människors sysselsättning. Rättssäkerheten kräver att det måste förflyta en viss tid mellan den tidpunkt då en lag kungörs och den då lagen träder i kraft. I den reservation som fogats vid betänkandet erinrar vi reservanter om konstitutionsutskottets uttalanden. Enligt vår mening rimmar ett beslut om förbud mot spelanordnande redan från den 1 januari 1979 illa med riksdagens i andra sammanhang hävdade uppfattning att erforderligt rådrum bör ges innan en författning Nr 43 träder i kraft. Jag vill dessutom påpeka att utskottsmajoriteten handlar inkonsekvent. För ca två veckor sedan uttalade ett enhälligt näringsutskott att en viss lagstiftning skulle träda i kraft senare än vad regeringen — på riksdagens begäran — hade föreslagit. En ny lagstiftning om marknadsföring av alkoholoch tobaksvaror skulle inte, menade utskottet, få träda i kraft utan att näringsidkarna beretts tillräckligt rådrum att anpassa sin verksamhet. När det nu gäller automatspelets borttagande erbjuds inte något sådant rådrum, om riksdagen antar utskottsmajoritetens förslag. I dag är det den 29 november. Författningskungörelsen kan inte ligga färdig förrän tidigast omkring Luciadagen, dvs. någon gång i mitten av december. Sedan återstår i bästa fall några veckor fram till årsskiftet, då spelförbudet skall träda i kraft. Att det är med skrivna lagar som landet skall styras, därom borde vi alla vara överens. Mot den bakgrunden är det agerande som utskottsmajoriteten föreslår anmärkningsvärt. Medborgarna borde få mer än 14 dagar på sig att anpassa sig efter lagarna såvida det är möjligt — och det är det i det här fallet. Den motivering som utskottsmajoriteten anför för att försvara det korta rådrummet är unik. Man hänvisar till att frågan fått stor publicitet i massmedia. Först och främst måste sägas att ett tidigare beslut som innebär att man skall återkomma till ett slutgiltigt ställningstagande inte kan uppfattas som definitivt. Riksdagen kan ändra sig alla vet att den har rätt till det. Varje riksdag är suverän — eller vill utskottsmajoriteten hävda motsatsen? Jag ställer den frågan till utskottets talesman. Vad vi kan kräva är att medborgarna skall anpassa sig efter vad riksdagen beslutar, inte efter vad riksdagen tycker utan att besluta. Land skall med lag byggas, heter det. Utskottsmajoriteten skriver dessutom — och detta är än mera anmärkningsvärt och utmanande för rättssäkerheten: ”Härtill kommer att frågan om ett förbud har diskuterats under lång tid före det aktuella riksdagsbeslutet.” Detta är häpnadsväckande! Vad som här lanseras är en ny typ av lagstiftning: lagstiftning genom tidningsartiklar. För att vinna rådrum skall tydligen landets företagare och andra medborgare genom att följa med i tidningar och i den politiska debattens utveckling i övrigt hålla sig å jour med vilka nya författningar som kan vara på gång. Respittiden för anpassning skulle alltså börja löpa så snart politikerna hade startat debatten. Man kan fråga sig vad detta skall innebära för framtiden. Riksdagen har i andra sammanhang genom lagstiftning ålagt företag som tvingas avveckla eller skära ner sin verksamhet att i mycket god tid varsla berörd personal om eventuella uppsägningar. Jag måste fråga utskottets talesman: Menar utskottsmajoriteten att företagen skall vidta sina dispositioner helt efter beställningsbeslutet förra året och att dagens beslut endast skall uppfattas som en bekräftelse härpå? Ytterligare en fråga: Vad skall ske med alla de investeringar som 9” automatföretagen har gjort? Dessa är ju i god ordning baserade på den lag om automatspel som trädde i kraft så sent som 1973. Ett förbud med kort tidsfrist innebär att branschföretagen inte kan göra normala bokföringsmässiga avskrivningar. Reservanterna anser att hotelloch restaurangnäringens synpunkter är tungt vägande. Vi finner det oklokt att riksdagen — genom att anta utskottsmajoritetens förslag — skapar ytterligare sysselsättningssvårigheter inom en hel bransch och därigenom skapar ökade anspråk på statligt och kommunalt stöd till näringslivet. Självfallet bör riksdagen, när en hittills tillåten näringsverksamhet förbjuds, ge erforderlig tid för dem som berörs att ändra sina ekonomiska dispositioner. Det kan inte vara rimligt, bl.a. med hänsyn till de varseloch uppsägningstider som gäller, att berörda företag endast får några veckor på sig att anpassa sin verksamhet till helt nya förutsättningar. Tillstånd till automatspel bör därför kunna förekomma enligt nuvarande regler under ytterligare ett år. Jag ber därför att få yrka bifall till den vid betänkandet fogade reservationen av Bengt Sjönell m.fl. Slutligen, herr talman, skall jag kommentera det särskilda yttrande som också redovisas i näringsutskottets betänkande. Jag konstaterar i detta yttrande att den nu aktuella propositionen svarar mot vad en klar majoritet inom riksdagen har begärt. Med hänsyn härtill vill jag inte motsätta mig att förslaget genomförs, även om de principiella betänkligheter som jag inledningsvis redovisade alltjämt kvarstår. Jag vill dock betona att det är angeläget att berörda myndigheter noga följer hur spelverksamheten utvecklas efter förbudet. Det är inte uteslutet att verksamheten kommer att ta sig andra, mindre godtagbara former, som det blir svårt att kontrollera och ingripa emot. Vidare bör förbudets konsekvenser för ekonomi och sysselsättning inom bl.a. hotelloch restaurangbranschen analyseras. Det är inte uteslutet att ytterligare utredningsinsatser måste göras. Statsmakterna måste självfallet ta på sig ett stort ansvar för följderna av riksdagens förbudslagstiftning.

Herr talman! Det är tredje året i följd som riksdagen får ta ställning i den här banditföljetongen. Vi skall nu ta ställning till det av riksdagen i december 1977 begärda förslaget om lagstiftning om förbud mot s.k. enarmade banditer. Eftersom frågan om banditspelet under flera år varit föremål för ingående debatter i riksdagen och alla argument för riksdagens ställningstagande är kända, finner jag det inte motiverat att upprepa vad som förevarit sedan riksdagen i november 1975 beslutade om utredning om ett eventuellt förbud mot denna spelform. Riksdagens tidigare beslut finns ju också redovisat i näringsutskottets betänkande nr 11. Jag hoppas därför att kammarens ledamöter håller mig räkning för att jag fattar mig kort i den här frågan. Det framgick inte alls av Sten Svenssons anförande, det vill jag slå fast, att Nr 43 bakgrunden till riksdagens beställningar är de sociala skadeverkningarna. Jag Onsdagen den villatt kammarens ledamöter noterar att det inte fanns ett uns av känsla för de 29 november 1978 människor som på grund av det här spelet fått problem. I stället ville Sten Svensson dra upp en rättssäkerhetsdebatt. Med anledning av den proposition som ligger till grund för utskottsbetänkandet behandlas också fyra motioner, där det bl.a. yrkas att spel på 25 öresautomater skall vara tillåtet i folkparker och på tivoli. Utskottet framhöll vid behandlingen 1977 att det från kontrollsynpunkt är angeläget att det finns enhetliga bestämmelser. Utskottet har samma uppfattning i år, varför ett enhälligt utskott på denna punkt avstyrkt samtliga motioner. Till utskottets betänkande är fogad en reservation. De som reserverat sig ansluter sig till utskottets ställningstagande på samtliga punkter utom i vad gäller lagens ikraftträdande. De begär, som framgick av Sten Svenssons anförande, att lagen skall träda i kraft först den 1 januari 1980. Reservanterna motiverar förlängningen av tiden fram till ikraftträdandet med att den föreslagna intervallen mellan beslut om ikraftträdande blir alltför kort. Reservanterna framhåller att de som berörs av att en hittills tillåtlig näringsverksamhet förbjuds självfallet bör få erforderlig tid att ändra sina ekonomiska dispositioner. Sten Svensson raljerade litet grand över utskottets uppfattning, men vi delar inte reservanternas mening att tiden fram till ikraftträdandet skulle vara alltför kort. Vi delar inte heller den uppfattning som reservanterna gör gällande, nämligen att branschen skulle ha alltför kort tid för sin omställning för att disponera sina resurser efter beslutet. Vi hävdar bestämt — trots Sten Svenssons raljerande — att branschen har varit väl medveten om vad som ' skulle komma att inträffa. Jag vill på den punkten hänvisa till ett uttalande föregående vecka av direktör Hellström, SARA, där han säger: Vi har haft två år på oss för att omstrukturera vårt företag med vetskap om det förbud som skulle komma. Direktör Hellström på SARA bolaget har också som bekant medverkat till en kraftig omdisponering av bolagets verksamhet. Reservanterna vill nu göra detta till en rättssäkerhetsfråga. Sten Svensson ställer till mig i min egenskap av utskottets talesman frågan om man inte i branschen kan räkna med att ett beslut som riksdagen fattade förra året också skall träda i kraft vid den tid som riksdagen då uttalade. Har då inte riksdagen möjlighet att när som helst riva upp beslut som fattats tidigare år? Jo, självfallet kan riksdagen ändra uppfattning i sådana här frågor. Även Sten Svensson har möjlighet att ändra uppfattning, och det har han också gjort sedan förra året, vilket jag skall återkomma till. Utskottet avgav förra året ett betänkande med anledning av den då framlagda propositionen om beskattningen av automatspel. Utskottet föreslog att riksdagen skulle fatta ett beslut om lagstiftning om förbud mot automatspel. I samband med propositionen hade väckts motioner bl.a. från moderata samlingspartiet, där det begärdes att propositionens förslag om en väsentlig höjning av den aktuella beskattningen från den 1 januari 1978 skulle antas. Vi i utskottsmajoriteten anförde då att alla skäl fanns att ge branschen tillräckligt rådrum för 9” att anpassa sig till ett ikraftträdande av en sådan lagstiftning.

Skatteutskottet har i yttrande —--- till näringsutskottet över propositionen i denna del tillstyrkt förslaget under förutsättning att riksdagen godtar de i propositionen angivna riktlinjerna för reglering av spelet. Under näringsutskottets behandling av propositionen har framkommit att ett genomförande av förslaget om skatteskärpningar kan vålla svårigheter inom restaurangnäringen. Önskemål har framförts om en viss övergångstid innan den skärpta beskattningen träder i kraft. Utskottet har viss förståelse för dessa synpunkter men vill erinra om att det förslag till reglering av spelet som lotteriutredningen lade fram sommaren 1976 — och som avsågs träda i kraft den 1 januari 1978 — för restaurangnäringens del var väsentligt mer långtgående än det som nu framläggs i propositionen. Restaurangbranschen har sålunda” — jag vill understryka detta — ”sedan mitten av år 1976 haft anledning räkna med begränsningar av automatspelet och har alltså haft möjligheter att planera för ett läge då detta spel inte står till buds som en väsentlig inkomstkälla. Det kan mot denna bakgrund knappast hävdas att det i propositionen framlagda förslaget om ändring av spelskatten utgör ett icke väntat ingrepp mot branschen som förändrar dess ekonomiska förutsättningar.” Detta anförde alltså Sten Svensson i reservation under fjolåret. I år gör han detta ärende till en stor rättssäkerhetsfråga och gör gällande att branschen inte haft tillräcklig tid för omdisponeringar. Det är ju ett påstående som saknar fog. Men det är klart att när Sten Svensson och moderata samlingspartiet under många år har motsatt sig ett förbud — ni var enhälliga förra året när ni gick emot förslaget — så förstår jag att ni har er speciella uppfattning. Men att göra en rättssäkerhetsfråga av denna sociala fråga tycker jag är väl magstarkt. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter. Sedan ställde Sten Svensson några frågor till mig, bl.a.: Vad skall ske med alla automater som finns? När lotteriutredningen, som jag själv sitter i, lade fram sitt förslag, så ansåg vi, med vetskap om de inkomster man har på automatspel, att dessa inkomster fuller väl skulle täcka kostnaden för en automat under den tid som skulle förflyta. Sedan går det att sälja apparaterna — om man nu så vill. En enhällig utredning var överens på den punkten, och jag tror att alla som har någon vetskap om de inkomster som man haft genom att man fått tillstånd till spel förstår att dessa har räckt till full kostnadstäckning. Företagen i branschen har haft möjligheter att både skriva av och få en hygglig förtjänst på en spelautomat. Herr talman! Jag har tidigare sagt att vi under många år har diskuterat denna fråga. Utöver vad som har sagts vill jag tillägga att det inte finns någon anledning till farhågor. Branschen har självklart haft vetskap om ett kommande förbud. Vad som inte har nämnts i utskottets betänkande — och det hör egentligen inte hit — är att vi till följd av spelautomaterna har fått en överetablering i restaurangbranschen av sådan art att man, framför allt från Hotelloch restauranganställdas förbund, har uttryckt stora farhågor. Man är i förbundet på det klara med att man vill ha bort den här spelformen från branschen. Med det sagda, herr talman, yrkar jag än en gång bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Jag skall först be att få korrigera Sven G. Anderssons historieskrivning. Den var felaktig på många punkter. Jag skall börja med de sociala skadeverkningarna, som Sven G. Andersson påstod att jag inte hade tagit upp i mitt inledningsanförande. Då tror jag att Sven G. Andersson lyssnade väldigt dåligt, men jag skall för säkerhets skull upprepa en mening. Jag citerar mig själv. Jag sade så här: ”I kammarens debatt framhöll vi att spel på t.ex. enarmade banditer — i de former som nu förekommer — kan medföra sociala och ekonomiska skadeverkningar.” Har Sven G. Andersson nu hört att jag har tagit upp frågan? Sedan vill jag påpeka att även de remissinstanser som under fjolåret ställde sig negativa till automatspel genomgående pläderade för en mycket lång övergångstid. Man ansåg att detta var nödvändigt innan ett förbud genomfördes. HTF och TCO förordade 18 månaders övergångstid, dvs. att de nya bestämmelserna skulle träda i kraft efter ett och ett halvt år. LO och Hotelloch restauranganställdas förbund ansåg att tidpunkten för definitiv avveckling av spelet skulle fastställas då man behandlar branschutredningens förslag. Denna utredning framlade sitt betänkande i maj detta år, och ännu har regeringen inte tagit ställning till förslaget. Remisstiden gick ut den 1 november. Härtill kommer behovet av tid för berörda myndigheter att utfärda tillämpningsföreskrifter och anvisningar för en tillfredsställande kontroll över det aktuella förbudet. Detta måste, Sven G. Andersson, gälla generellt i alla lagstiftningsfrågor. Riksdagen måste t.ex. ge polismyndigheten tillfälle att i god tid ordna för en tillfredsställande kontroll och att utfärda anvisningar och instruktioner, även om ett automatspelsförbud kan förefalla enkelt att tillämpa. Sven G. Andersson stirrar sig blind på sakfrågan och bortser från rättssäkerhetsaspekterna, men det är från principiella och generella utgångspunkter icke försvarbart att, som utskottsmajoriteten förordar, anta en förbudslagstiftning som skall träda i kraft endast 33 dagar efter beslutet. Det är det saken gäller, Sven G. Andersson. Frågan gäller om respittiden för anpassning till ny lagstiftning skall börja löpa när en författning har utgivits eller, som utskottsmajoriteten utgår från, när riksdagen enbart har gjort ett principuttalande. Detta är en viktig principfråga, Sven G. Andersson, och det är den jag har tagit upp. När näringsutskottets majoritet skriver att frågan om ett förbud har diskuterats under lång tid måste man tolka detta uttalande så, att respittiden skall börja löpa så fort politikerna har startat debatten. Vad blir konsekvensen av detta för framtiden? Sven G. Andersson! Frågan om löntagarfonder har diskuterats av och till under hela 1970-talet. Kärnkraften och förtroendemannalagen är exempel på andra långkörare i den politiska debatten på helt andra områden. Det socialdemokratiska partiet har haft republikkravet på sitt program under hela detta århundrade. Jag fick, herr talman, inget tillfredsställande svar från Sven G. Andersson i principfrågan. Jag ger honom chansen att i nästa inlägg komma med detta besked.
Herr talman! Sten Svensson ställer frågor men svarar själv inte särskilt mycket på frågor. Jag har tidigare svarat Sten Svensson att riksdagen självfallet är suverän att varje år ta upp och ändra på vissa förslag som man tidigare har beslutat om. Det borde väl stå klart för Sten Svensson. Sedan vill jag tillstå att jag kanske inte lyssnade på Sten Svensson när han i en halv mening eller så tog upp de sociala skadeverkningarna och sade att reservanterna var medvetna om dem. Men det var ju så svag betoning på de sociala skadeverkningarna, och det är trots allt dessa som är helt avgörande. Sten Svensson vill göra det här till en debatt om rättssäkerhet, men jag vill hävda — och det har vi på vårt håll alltid gjort i den här frågan — att det är en social fråga. Vi, och även utskottsmajoriteten, anser fortfarande att branschen har haft tillräcklig tid för att kunna anpassa sig efter de nya bestämmelserna. Det beslut som fattades här i december 1977 var så pass vägledande att branschen dessutom har haft alla möjligheter att genom kontakter med utredning och utskott få klart för sig vilka dispositioner den skall företa i detta avseende. Den lag som vi skall anta i dag ändrar ju inte på detta förhållande i den meningen att det skulle ha införts några lättnader — det har inte gjorts på någon punkt — utan det principbeslut som riksdagen fattade förra året finns med i lagtexten. Att göra detta ärende till en rättssäkerhetsfråga tycker jag mot denna bakgrund rimmar väldigt illa med de verkliga förhållandena.
Herr talman! Jo, rättssäkerhetsaspekten är en viktig fråga, Sven G. Andersson. Bortse inte från den, och stirra er inte blinda på sakfrågan, utan se helheten! Sätt det här i relation till alla andra frågor vi behandlar! Och jag frågarånyo Sven G. Andersson: Hur skall branschen kunna veta vilket beslut Om lagen träder i kraft från årsskiftet anser branschens företrädare att Onsdagen den antalet friställningar under våren 1979 kan uppgå till mellan 2 500 och 3 000. I 29 november 1978 princip är det inte riktigt att restaurangoch hotellnäringen skall vara beroende av automatspel, men vi måste inse fakta — sådant är tyvärr läget i dag. Frågan är också vilket alternativ som ger upphov till de största sociala skadeverkningarna. Jag hänvisade till den debatt vi hade den 6 december 1977, där jag tog upp de sociala skadeverkningarna, och sedan påminde jag i inledningsanförandet om vad jag då hade sagt så att jag inte skulle behöva upprepa det än en gång, Sven G. Andersson. Frågan gäller ett ikraftträdande vid årsskiftet eller ett års uppskov. Vi skall inte tro att hotell och restauranger omedelbart i höjda priser kan ta ut vad de nu kommer att förlora i intäkter. Det blir fråga om nedläggningar och friställning av personal eller också måste det bli ökade kommunala subventioner, om inte vissa orter skall förlora sin viktiga hotelloch restaurangrörelse. Genomsnittligt disponerar företagen — enligt de uppgifter som lämnats till näringsutskottet och som också Sven G. Andersson tagit del av — för avskrivningar, räntebetalningar och förnyelse endast 3-4 96 av sina intäkter. Spelintäkterna — ca 170 miljoner — motsvarar två tredjedelar av detta belopp. Ett bortfall på en gång av dessa intäkter kommer att ställa många företag inför akuta svårigheter. Särskilt gäller detta stadshotell i medelstora samhällen, där kommunerna kan tvingas gå in med skattemedel för att rädda situationen. Det sägs från förbudsanhängarnas sida att spelautomaterna är farliga därför att de utövar lockelse på människorna. Jag måste tyvärr, herr talman, konstatera att de tydligen utövar farlig lockelse även på somliga av riksdagens ledamöter. Det är farligt och felaktigt, Sven G. Andersson, att tumma på principer som vi har för att garantera att lagstiftningen sker i former som uppfyller krav på rättssäkerhet. Frågan har dessutom visat sig innebära farlig lockelse för Sven G. Andersson och hans partivänner, som i andra sammanhang kallar sig liberala. Folkpartiet är det enda liberala partiet i Sverige, fick vi höra av partiledaren för några veckor sedan. Herr talman! Jag har nog litet svårt att inse det.
Herr talman! Jag skall inte hemfalla åt den debatteknik som Sten Svensson tillämpar. Det är i och för sig rätt betecknande för honom när han tar upp uttalanden som statsminister Ola Ullsten har gjort. Den vägningen och värderingen av liberalism förstår jag att Sten Svensson inte har mycket känsla för. Jag skall, när Sten Svensson så energiskt hävdar att branschen inte haft rådrum, bara kort redovisa några synpunkter som restaurangnäringens företrädare framförde inför utskottet. Man sade där — och det tror jag att alla som var närvarande och lyssnade kan vitsorda — att restaurangnäringen var väl medveten om att lagen skulle träda i kraft den 1 januari 1979, men man 103 ville ha ytterligare rådrum. Jag tycker att den här debatten är tämligen lik de tidigare debatterna. Min och utskottsmajoritetens uppfattning är tämligen klar på denna punkt, men att påverka Sten Svensson i den riktningen nu, när han har gjort det hela till en rättssäkerhetsfråga medan jag har sett det som en social fråga, är inte lätt. Jag tycker att det är mest väsentligt att i det här sammanhanget skydda alla svaga människor. Men den argumenteringen har vi, som jag tidigare sade, fört under så många år att jag nu avstår från några fler inlägg.

Herr talman! Som Sven G. Andersson har påpekat befinner vi oss i en ganska märklig situation. Vi har i dag att ta ställning i en fråga som har diskuterats en hel del under de senaste åren i riksdagen. Jag fruktar att en del tidningskåsörer kommer att kritisera oss för en kanske något löjeväckande verksamhet och frågar vad vi egentligen håller på med. För egen del känner jag till de problem med automatspel som vi nu behandlar, eftersom jag tidigare har suttit några år i näringsutskottet. Den här frågan kom upp, som Sven G. Andersson också har utvecklat, på grund av att ekonomiska och sociala problem var förknippade med spelverksamheten. De sociala problemen var kanske inte av särskilt stor vikt, men de observerades av en del riksdagsledamöter och av personer som vände sig till riksdagsledamöter. Det förekom att en del pensionärer och ungdomar spelade på enarmade banditer och förlorade pengar, och det hade olyckliga konsekvenser. Men det är klart att man kan ställa sig frågan: Har dessa konsekvenser varit allvarligare än konsekvenserna på många andra områden? Har någon varit ute på kapplöpningsbanorna och närmare undersökt de sociala konsekvenser som där kan uppstå, när folk spelar om betydligt större pengar än vad man under rimlig tid kan göra av med i samband med spel på enarmade banditer? Man kanske också skall nämna bingospel som förekommer i allt större skala. Det är en spelform där precis samma kategorier kan göra av med stora pengar. Vi har i riksdagen så småningom blivit eniga om att de sociala konsekvenserna av automatspel var olyckliga och att man skulle införa åtminstone vissa begränsningar i denna spelverksamhet, så att dessa konsekvenser inte uppstod. Vad den ekonomiska sidan beträffar fanns det en tid då en del personer skar guld med täljknivar, då skattelagstiftningen var utomordentligt otillfredsställande osv. På det området har man under de gångna åren kommit åt missförhållandena. Det har tillkommit en skattelagstiftning och en kontroll som gör att man numera inte ser så mycket av de verkliga oarter som tidigare förekom. Vissa åtgärder har alltså vidtagits, och det har diskuterats i näringsutskottet och i motioner på vad sätt man slutligt skulle reglera den här frågan. Därvid har man framfört dels förslag om helt förbud mot enarmade banditer, dels Nr 43 förslag om en nedskärning av insatserna till rimligare belopp — 25 öre har nämnts. Nu föreligger motioner från socialdemokrater och från moderater, bl.a. mig själv, om att man borde omvandla hela automatspelverksamheten till att gälla 2S-öresautomater. De betänkligheter som tidigare förelegat från ekonomisk synpunkt skulle icke längre föreligga om insatserna rörde sig om så små belopp. Ingen kan ruinera sig på sådant spel — det skulle ta alltför lång tid. Kvar står emellertid alla de andra möjligheterna att ruinera sig på lotterier av olika slag, bingospel m.m., som man än så länge inte yrkat något liknande förbud mot. Betecknande är ju att skatteutskottet anfört att om man övergår till 2S-öresautomater behövs det över huvud taget ingen skattebeläggning. Vad sedan de sociala konsekvenserna av en omvandling av enarmade banditer till 2S-öresautomater beträffar har näringsutskottet två gånger — såväl förra året som i år — uttalat att de olika sociala betänkligheterna försvinner. Jag citerar för säkerhets skull det uttalande som gjordes förra året och som återges i det nu föreliggande betänkandet från näringsutskottet: ”Ett förbud mot des.k. 25-öresautomaterna torde visserligen knappast annat än i undantagsfall — kunna motiveras med risker för sociala skadeverkningar. Det eventuella förströelsevärdet hos s.k. 25-öresautomater kan dock enligt utskottets uppfattning inte vara ett tillräckligt starkt skäl för att motivera avsteg från principen att enarmade banditer och liknande apparater bör vara förbjudna. Från kontrollsynpunkt är det angeläget med enhetliga bestämmelser.” Utskottet åberopar alltså två synpunkter. Den ena handlar om att det skulle vara ett avsteg från en viss princip. Man lyfter sig således upp till himmelska höjder och hävdar att det finns en princip att sådana här automater skall vara förbjudna. Det är ett ganska barockt resonemang. Den andra synpunkten är att det ur kontrollsynpunkt skulle vara angeläget med enhetliga bestämmelser. Detta är för mig ganska främmande. Den stora svårigheten blir naturligtvis att kontrollera att enkronasbanditerna, de nuvarande banditerna, inte kommer att användas illegalt. Jag vill minnas att polisen räknar med att 350 milj.kr. omsätts på illegala enkronasbanditer. Och från polishåll har man hela tiden varnat för ett totalförbud, som säkerligen skulle öka den här verksamheten mycket väsentligt även om den är förenad med risker för straff. Och när de här banditerna väl en gång finns i landet är det inga svårigheter att förse dem med reservdelar. Det är mycket enkla ting som vilken garageindustri som helst kan tillverka. När automaterna skall vara försvunna den 1 juli nästa år, enligt utskottsmajoritetens förslag, så kommer säkerligen många att finnas kvar och många att säljas och sättas upp på andra ställen. Och vi vet att polisen inte kommer att ha tid att kontrollera att lagen efterlevs utan faktiskt har betydligt viktigare saker att syssla med enligt den prioritering som redan gjorts från polishåll och som jag tror också överensstämmer med vad riksdagens majoritet anser om vikten av att bekämpa annan brottslighet. När det gäller att besluta om förbud måste enligt min uppfattning 105 bevisbördan alltid ligga på dem som kräver förbud. Det får inte vara så att man tycker att förbud är det naturliga. Det finns vissa riksdagspartier för vilka reglering är den naturliga formen för all mänsklig samvaro. Men jag kan inte ansluta mig till den uppfattningen. Och jag vill anknyta till den diskussion som här just har förts om liberalism. Jag känner mig mer liberal än jag kan inse att Sven G. Andersson är när han nu har anslutit sig till yttrandet att det inte skall finnas 25-öresbanditer för principens egen skull —- inte därför att han är övertygad om att detta får olyckliga konsekvenser. Jag tycker att Sven G. Anderssons motargument mot Sten Svensson var ganska magert på den här punkten. Det är förvånansvärt att man från liberalt håll utan minsta betänkligheter fortsätter på den förbudslinje som i många kretsar dragit ett visst löjets skimmer över riksdagsarbetet på en del punkter. Det sägs i en vetenskaplig utredning att den person som mest av alla yrkat på förbud skulle vara just den som talade före mig. Men låt oss inte ta en intern debatt om vem som är mest liberal — det kanske vi kan överlåta åt partiledningarna. Det kan emellertid ändå finnas anledning att just i den här frågan omnämna dessa principfrågor. Jag har i min motion yrkat att 25-öresautomater skall vara generellt tillåtna. Det finns inga vettiga argument mot ett sådant förhållande. Jag skulle bara som exempel kunna ta Liseberg i Göteborg, som är inte bara en nöjespark utan en kulturpark och som, genom att man där haft automater, under de gångna åren kunnat hålla utomordentligt låga inträdespriser och därför också kunnat vara en plats dit hela familjen haft möjlighet att gå till rimlig kostnad och få ett kulturutbyte av mycket värdefullt slag. Där har de nuvarande automaterna, som redan i mycket stor utsträckning är 25-öresautomater, årligen gett en inkomst av 6-8 milj.kr., vilket varit en förutsättning för att kunna driva verksamheten till så rimlig kostnad för konsumenterna, dvs. för dem som går till parken. Liseberg har under 40 år haft sådana automater — tidigare S-öresautomater och de senaste tio åren 25-öresautomater. Ingen människa har talat om socialt olyckliga konsekvenser av detta, och Liseberg är dock tillgängligt för den stora allmänheten, under det att det är en ganska begränsad krets av personer som har tillgång till de restauranger med utskänkningsrättigheter som de enarmade banditerna är reserverade för. Jag kan inte se något vettigt skäl för att man inte skulle godta en lösning i form av 25-öresautomater. Utskottet har inte heller anfört något sådant. Det har sagts mig att den frågan blev något knapphändigt behandlad i utskottet. När det gäller övergångstiden vill jag anknyta till den tidigare debatten mellan Sten Svensson och Sven G. Andersson. Det är i detta sammanhang fråga om flera olika slags problem. Dels blir det problem för de företag som tillverkar och säljer automaterna, dels blir det problem för bl.a. restaurangbranschen. Det är riktigt, som Sven G. Andersson säger, att man borde kunna överblicka de problem som för restaurangnäringens del skulle uppstå vid en övergångstid. Men det är inte riktigt detsamma för tillverkaren. Jag kan ta ett exempel från Sven G. Anderssons tidigare verksamhetsområde. Antag att man, kanske med stöd av statligt lån — den jämförelsen har viss relevans i detta sammanhang, eftersom man 1973 införde större Nr 43 möjligheter att anskaffa enarmade banditer — köper en frisörstol som kostar 200 000 kr.. Det kanske inte finns sådana ännu, men de kommer väl när man rationaliserar den branschen så att man kanske t.o.m. kan avskaffa frisörerna. Året därpå säger riksdagen: Nu får inte sådana här stolar användas längre. Då har man visserligen ett år på sig att anpassa sig, att försöka sälja stolen, osv. Men avskrivningen hinner man inte göra på ett år, så därför drabbas man av ganska betydande förluster. Man kanske kan säga att det uppstår förluster litet varstans i det ekonomiska livet. Alla kan vi inte möta. Men man kan möjligen säga att staten inte bör medverka till att skapa förluster när man kan medge en längre övergångstid. I ett annat land, där man haft detta problem — Finland — hade man fyra års övergångstid. Då får man en helt annan möjlighet. Till detta kommer de arbetslöshetsproblem som kommer att uppstå. Redan om någon vecka räknar man med att producenterna i den här branschen kommer att varsla 500 anställda om uppsägning. Med den siffran kommer då de arbetslösas antal att öka. I hotellbranschen blir det enligt de uppgifter man har 2 000-2 500. Restaurangerna kan naturligtvis möta det här om möjlighet ges att sänka vinoch spritpriserna och därmed öka vinoch spritkonsumtionen. Men det kanske finns en del här i kammaren som tycker att det är en tvivelaktig väg för att klara de restauranger som man ändå anser bör finnas kvar.

Om riksdagen tänker igenom saken ordentligt igen och under vårriksdagen fattar beslutet att det är rimligt att tillåta 2S-öresautomater hamnar vi i en besvärlig situation. Vid närmare eftertanke kommer man säkerligen fram till att 25-öresautomaterna inte har några av de sociala och ekonomiska nackdelar som funnits med de tidigare automaterna. Men då har man ett förbud mot att över huvud taget använda automater under ett halvår, och efter den 1 juli får man icke heller inneha dem, hur man nu skall göra med det. Det är en tekniskt mycket komplicerad situation som man försätter sig i, och det enda rimliga för dem som önskar 25-öresautomater är därför att stödja reservationen om ett uppskjutet ikraftträdande av lagen.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
Herr talman! Bara ett par ord: Det tycks alldeles ha förbigått herr Siegbahn att reservanterna och utskottsmajoriteten är fullständigt överens när det gäller spel med 25-öresautomater.
Herr talman! Det är riktigt att som det nu står föreligger reservation bara i 29 november 1978 fråga om ett uppskov med ikraftträdandet. Men det uppskovet skulle användas — det har jag förstått av flera av reservanterna — för att man skulle kunna ta upp frågan om 25-öresautomaterna i dess helhet igen, och det finns en socialdemokratisk motion på den punkten som kanske kommer att ställas under omröstning. Det går inte att genomföra tillstånd för 25-öresautomater i riksdagen — inte ens i näringsutskottet — eftersom det kräver en lagstiftning som i och för sig förutsätter att regeringen gör förarbetet. Om jag inte är fel underrättad, var det emellertid ganska delade meningar även i utskottet om huruvida man inte omedelbart skulle gå på 25-öresautomaterna. Det är klart att vi nu måste hålla oss till det utskottsbetänkande som finns, men jag tror att det skulle finnas ganska stor sympati för ett förslag som gör det möjligt att fatta ett positivt beslut på den här punkten.

Herr talman! Jag hade haft för avsikt att yrka bifall till motionen 1978/ 79:21, men av tekniska skäl går inte det. I stället kommer jag därför att yrka bifall till ett särskilt yrkande om en begäran från riksdagen till regeringen om lagtext som möjliggör det undantag som vi hemställer om i vår motion. Vi föreslår nämligen att spel på automater skall kunna förekomma i folkparker och på liknande ställen vid offentliga nöjesarrangemang, där insatsen är maximerad till 25 öre och vinsten till 20 gånger insatsen. Automatspelet har förekommit i bortåt 50 år i våra folkparker, och det har spelat en stor roll både för verksamheten i sig som lockmedel och som ett icke föraktligt ekonomiskt tillskott. Jag har aldrig över huvud taget hört någon påtala några sociala vådor. Det argumentet gäller alltså inte i det här fallet, vilket utskottet mycket riktigt medger. När man avvisar den här motionen sker det med hänvisning till att förströelsevärdet inte motsvarar de besvärligheter som en kontroll skulle medföra. Jag tycker att det verkar vara en blandning av byråkrati och beskäftighet. I sak är det inte mycket till motivering. Vad förströelsevärde spelet har vet vi som har jobbat med parkverksamhet. Det är ett omtyckt inslag i nöjesverksamheten i parkerna. Men det finns också två andra motiv till att jag framhärdar. Det första är att jag tror att detta öppna, oskyldiga automatspel kan hjälpa till att motverka det illegala spel som är en oundviklig följd av ett beslut om förbud mot spel på enarmade banditer. Det kanalltså bli en hjälp i den saneringsverksamhet som efter ett par tre år får lov att sättas in. Det andra motivet är att det ekonomiska tillskott som kommer exempelvis folkparkerna till del genom denna spelverksamhet i många fall är betydande. För den park där jag är verksam — Malmö Folkets park — innebär det ett nettotillskott på i runt tal en halv miljon kronor per år. Det är ett bra tillskott, eftersom parken i övrigt arbetar med stora ekonomiska svårigheter. Underskottet uppgår till miljonbelopp. En ytterligare belastning av detta slag för den parken liksom för många andra parker och nöjesarrangörer kommer att skapa stora problem. Parkrörelsen arbetar f. n. under utomordentligt stora — Nr 43 svårigheter. Ett stort antal parker har tvingats upphöra med sin verksamhet på grund av att man inte har klarat ekonomin. Alternativet är att kommunerna går in med pengar, och jag hoppas att de som nu eventuellt deltar i ett negativt beslut är beredda att ge parkerna på sina hemorter ett kompensationsstöd. Tyvärr brukar det inte bli på det sättet. Det är alltså viktigt för folkparker och andra nöjesarrangörer att beredas denna möjlighet till spel. Jag vill dessutom säga att jag är rädd för det här förbudet. Det är så stora pengar i rörelse kring de enarmade banditerna att det är en illusion att tro att spelet kan stävjas genom förbud. Det talas om sociala vådor av det öppna, legala spelet, men jag är rädd för att dessa vådor bara utgör en liten del av de sociala vådor som orsakas av ett okontrollerat, illegalt spel. Var övertygade om att när det rör sig om hundratals miljoner kronor, som dessutom i den nya spelformen inte kommer att beskattas och där spelets regler inte kommer att kontrolleras, så kommer det att dyka upp personer som bjuder ut till spel. Det kanske allra allvarligaste är att det, när det nu rör sig om så stora belopp, finns risk för att vi här får en inkörsport till organiserad brottslighet. Nu kan någon säga: Där står Arne Pettersson och målar hin på väggen. Men jag gör inte det. Den som vill lära av historien eller ta del av vad som hänt i andra länder med liknande förbud skall snart erfara att det illegala spelet ligger i händerna på syndikat som också organiserar prostitution och pornografi. Det är det klassiska fundamentet för den organiserade brottsligheten. Jag tror alltså man skall vara försiktig när man talar om sociala vådor. Herr talman! Jag yrkar bifall till det utdelade, särskilda yrkandet, som lyder: att riksdagen med anledning av motionen 1978/79:21 hos regeringen begär förslag till riksdagen av innebörd att spel på enarmade banditer och liknande apparater tillåts i den omfattning som anges i motionen.
Herr talman! Till den reservation som har fogats till detta näringsutskottets betänkande nr 11 har två av centerns ledamöter anslutit sig, nämligen jag själv och Karl-Anders Petersson. Jag skall här helt kort anföra skälen till att vi har reserverat oss. Jag vill först slå fast att vi är ense med utskottsmajoriteten i själva sakfrågan om förbud mot spel på enarmade banditer. Vår avvikande mening gäller den tid som rimligen bör ställas till förfogande för de berörda människorna att anpassa sig efter riksdagens beslut. Vi har alltså föreslagit en skälig övergångstid och att tidpunkten för förbudets ikraftträdande skall sättas till den 1 januari 1980. Det finns, herr talman, två mycket tungt vägande skäl för detta. Det ena är av social natur och det andra rör rättssäkerheten. Det har talats rätt mycket i den här debatten om de sociala konsekvenserna som ett tungt vägande skäl för ett förbud, och det är riktigt. Vi reservanter instämmer i detta. Men, herr talman, det här landet har upplevt och upplever fortfarande en mycket djup konjunktursvacka med utomordentliga sysselsättningssvårigheter i de flesta branscher, icke minst i hotelloch restau 109 rangbranschen. I ett sådant läge finns det ingen argumentation, byggd på sociala skäl, som är stark nog för att man skall stänga av automatspelet så snabbt som utskottsmajoriteten nu föreslår. Det måste vara orimligt att besluta om en lag vid ett tillfälle och sedan föreskriva att den lagen skall träda i kraft bara 14 dagar eller tre veckor efteråt. Det strider, herr talman, både mot de sociala kraven och mot rättssäkerhetssynpunkterna. När det gäller de sociala skälen är det egendomligt att man i debatten bara talar om sociala konsekvenser för de människor som deltar i spelet, de som satsar pengar och kan ruinera sig, etc. Men det finns sociala skäl som är ännu mera aktuella. På grund av ett abrupt ikraftträdande av riksdagens beslut kommer många människor i sysselsättningssvårigheter, och de har inte möjlighet att skaffa sig nytt jobb inom rimlig tid. De sociala skälen talar man inte alls om, men det är vad jag gör, liksom de övriga ledamöter som står för reservationen. Det har sagts att branschen har haft god tid på sig. Det är möjligt att man har haft det, men många företag har inte varslat om uppsägning, på grund av att de har avvaktat själva lagstiftningen. Det rör sig härvidlag ungefär om 3 000 å 4 000 människor. Jag måste konstatera att utskottsmajoriteten intar en mycket egendomlig attityd, när man vill tillgodose sociala skäl genom att förbjuda banditspel men samtidigt underlåter att tillgodose andra minst lika tungt vägande sociala skäl, nämligen att människor som drabbas av arbetslöshet måste få tillräckligt rådrum för att skaffa nya jobb. Det är egendomligt att man vill vara med om bara den ena delen. Vi reservanter anser att man måste kombinera de här sakerna och alltså ha respekt för de sociala skälen både när det gäller att förbjuda banditspelet och när det gäller att ge människor rådrum för att skaffa sig jobb. Det rör sig om fattiga tolv månader. Vägran om rådrum måste vara ett helt osakligt ställningstagande som utskottet gör under inverkan av något slags känslosvall. Det andra argument som vi anför i reservationen är rättssäkerhetskravet, som jag tycker har viftats bort alldeles för lätt. Det finns en betydande och växande opinion i det här landet som anser att riksdagen alltmer har börjat tumma på rättssäkerhetskravet i lagstiftningsarbetet. Under det senaste årtiondet har vi här gemensamt stiftat ett antal lagar som varit ganska luddiga och som varit ganska litet inriktade på att tillgodose 100-procentiga rättssäkerhetskrav — lagar och författningar med generalklausuler och liknande. Det finns en växande opinion mot detta. Man har här i debatten velat liksom vifta bort rättssäkerhetskravet därför att det skulle vara mycket mer angeläget att tillgodose de sociala kraven, men det håller inte. Bägge kraven måste tillgodoses. Herr talman! De båda skäl som jag har redogjort för är så väsentliga att det skulle förvåna mig om riksdagens majoritet ändock skulle följa utskottsmajoritetens förslag. Jag vill sluta mitt anförande med att säga att jag har svårt att se att de som tänker rösta på det förslag som Arne Pettersson har framställt under överläggningen skulle kunna göra det utan att samtidigt stödja reservationen. Nr 43 Det är en klar konsekvens av hans förslag att reservationen måste stödjas, så att de berörda myndigheterna, i första hand regeringen, får tillfälle att tekniskt klara ut situationen. Man kan inte först besluta om att förbjuda banditerna och sedan komma tillbaka kort tid efteråt och införa en ny form av banditer.
Herr talman! Jag sätter mycket stor tilltro till vad Hotelloch restauranganställdas förbund har sagt i den här frågan. Om någon organisation skall vara väl införstådd med hur det är inom en bransch, så är det ju det fackorgan som representerar de anställda. Från fackets sida har man hävdat med bestämdhet under alla år — och gör det även nu — att man vill ha bort det här spelet.
Herr talman! Jag kommer för min del att i voteringen om uppskov rösta för detta uppskov. Om vi inte skulle vinna framgång med de ideér som Valter Kristenson och jag fört fram i vår motion, så får vi ett vakuum i verksamheten i folkparkerna och på andra ställen. Det anser jag vara orimligt och olyckligt. Därför kommer jag alltså att rösta för ett uppskov.
Herr talman! Till vad Sven G. Andersson sade om facket vill jag mycket kort säga följande. Jag har svårt att tro att facket skulle motsätta sig att medlemmarna får tillräckligt rådrum för att försöka skaffa sig nya anställningar.

Herr talman! Den förbudsproposition som nu debatteras framtvingades av att riksdagen den 6 december förra året beslutade att enarmade banditer och allt annat automatspel om pengar eller polletter skulle förbjudas från den 1 januari 1979. Det var alltså mot den bakgrunden som jag i min tidigare egenskap av handelsminister hade att framlägga den proposition som nu är föremål för behandling. Jag och den tidigare regeringen hade i september 1977 framlagt ett annat förslag om enarmade banditer. Det förslaget gick ut på att vissa begränsningar i spelet skulle införas och att man skulle vänta med ett slutligt beslut tills man fick vissa erfarenheter av hur dessa begränsningar verkade. Dessutom skulle man vänta tills den s.k. lotteriutredningen hade framlagt sitt förslag till en helt ny lotterilag. Men riksdagen förkastade som sagt den propositionen. Röstningen gick något över partigränserna, men det var två förbudspartier som klart framträdde, nämligen folkpartiet och socialdemokraterna. Jag vill särskilt framhålla att riksdagen då beslutade att de nya lagarna skulle träda i kraft redan den 1 januari 1979, vilket ger orimligt korta övergångstider, som har påpekats flera gånger här. Ur den proposition som är föremål för behandling 111 och som jag alltså har lagt fram vill jag citera ett avsnitt: ”Riksdagen har i sitt beslut begärt förslag till lagstiftning om förbud mot spel på enarmade banditer och liknande apparater från den 1 januari 1979. Såvitt gäller anordnandet av automatspel med penningvinster e. d. saknas därför utrymme för regeringen att föreslå annan tidpunkt. Frågan huruvida tillräcklig tid hinner förflyta mellan utfärdandet av en förbudslagstiftning avseende spelanordnandet och dess ikraftträdande kan dock prövas av riksdagen vid ställningstagandet till regeringsförslaget.” Herr talman! Även om jag har fullgjort den här riksdagsbeställningen och framlagt propositionen, så har jag under den tid som har gått inte blivit övertygad om att de av riksdagsmajoriteten beställda förslagen verkligen är förnuftiga. Det finns risk för ökat illegalt spel. Det finns risk för att ytterligare en bransch med stora ekonomiska bekymmer genom endast en månads övergångstid utsätts för onödiga påfrestningar med stora sociala besvärligheter i form av sysselsättningsstörningar som följd. Det finns det svårförståeliga i att just enarmade banditer skall förbjudas medan en lång rad av annat spel,t.ex. hästtoto, skall få finnas kvar. Samtidigt finns där, herr talman, den utmanande motsättningen mellan å ena sidan allt tal om medbestämmande i de mest invecklade frågor och å andra sidan misstroendet mot enskilda människors förmåga att hantera sin egen vardag. Jag antar att det inte händer ofta att någon som har framlagt en proposition uttrycker så starka tvivel om densamma som jag finner anledning att göra. Men inte minst när så många talar om ”förbudsriksdag” har den historiebeskrivning jag har gett varit nödvändig som en röstförklaring för den moderata riksdagsgruppen.

Herr talman! Vid de senaste årens författningsreformer och reformer inom den kommunala sektorn har de politiska partiernas förutsättningar att obundet och effektivt verka ägnats stor uppmärksamhet. Detta var också vägledande vid införandet av partistöd på olika nivåer. Självfallet är det i en demokrati som vår viktigt att slå vakt om de politiska partiernas möjligheter att arbeta obundet. Det är i och genom de politiska partierna och givetvis också genom andra folkrörelser som medborgarna har de största förutsättningarna att vara med och forma samhället. Ju större dessa förutsättningar är, desto vitalare blir demokratin och desto större blir medborgarnas intresse och ansvar. Detta kan inte nog ofta upprepas och poängteras i dessa tider, då så många — icke minst massmedia — försöker att nedvärdera det partipolitiska arbetet. Självfallet är det angeläget att så många som möjligt sluter upp som medlemmar i de politiska partierna för aktivt arbete och engagemang. Vid ställningstagandet till frågan om medlemskap i ett politiskt parti måste en viktig princip komma till uttryck: medlemskapet i ett politiskt parti måste Nr 43 alltid få bestämmas av den enskilde själv genom egen aktiv handling. Onsdagen den Det är mot denna grundläggande princip som det nuvarande systemet med 29 november 1978 kollektivanslutning av medlemmar till det socialdemokratiska partiet strider. Denna fråga har varit föremål för en livlig diskussion under många år — ja, ända sedan systemet infördes omkring sekelskiftet. Detta framgår icke minst av den bilaga som är fogad vid utskottsbetänkandet. Även här i riksdagen har det förekommit diskussioner om kollektivanslutningen, och det har också gjorts ställningstaganden i frågan. Vid flera riksdagar under 1970-talet har det gjorts uttalanden med uppmaning till det socialdemokratiska partiet att sluta att som medlemmar registrera sådana som anmäls kollektivt. Ett sådant uttalande gjorde riksdagen så sent som förra året. I år har frågan återkommit i motioner som behandlas i det föreliggande utskottsbetänkandet. De yrkanden som framställs i motionerna gäller dels ett upprepande av ett uttalande liknande fjolårets, dels också yrkanden om lagstiftning, bl.a. införande av bestämmelser i grundlagen mot kollektivanslutning. Från centerns sida vill vi understryka att ett system med kollektiv anslutning till politiskt parti kan komma i konflikt med den åsiktsfrihet som den nu gällande grundlagen utgår ifrån såvitt gäller de medborgerliga frioch rättigheterna. Reservationsrätten ändrar ingenting i denna grundläggande principfråga. Den enskilde tvingas då att offentligt avslöja att hon eller han inte vill tillhöra ett visst politiskt parti. På grund av att detta också kan komma att framgå av vissa avlöningslistor eller liknande ligger det nära till hands att, om man så vill, betrakta reservationsrätten som en omvänd åsiktsregistrering. Det finns anledning att kraftigt poängtera att uttalandet mot kollektivanslutning inte riktar sig mot de fackliga organisationernas rätt att besluta i egna angelägenheter. Denna rätt är självklar och skall vara orubbad. Det uttalande som vi föreslår att riksdagen skall göra riktar sig mot att socialdemokraterna som medlemmar registrerar andra än dem som individuellt sökt medlemskap i partiet. Detta vill socialdemokraterna i utskottet inte fatta, utan de envisas med att svara på annat än vad uttalandet och frågeställningen avser. Detta framgår av den minst sagt korta motivering för avstyrkande av motionerna som majoriteten står bakom. Att det är många som kollektivt ansluts till det socialdemokratiska partiet framgår också av den tidigare nämnda bilagan som finns fogad vid utskottsbetänkandet. Ca tre kvarts miljon medlemmar i det socialdemokratiska partiet ansluts på det här sättet, och enligt redovisningen utgör detta 68 96 av socialdemokraternas medlemskår. Inom centern, som vid de senaste två valen har haft över en kvarts miljon väljare från LO-sektorn, märker vi också att många känner en olust över att vara inne i ett system med kollektiv upptagning i annat politiskt parti. Även i de fackliga kretsarna märks en ökad olust över kollektivsystemet som sådant, vilket inte minst framgår av de många uttalandena i pressen. Vi förutsätter att det som nu ändå sker ute på fältet kommer till uttryck i 15 socialdemokraternas framtida handlande. Den utredning som nu pågår inom det socialdemokratiska partiet måste, hoppas jag, vara lyhörd för diskussionerna ute på fältet och i fackorganisationerna, som jag tidigare refererade till. Inom centern vill vi upprepa tidigare uttalanden mot kollektiv anslutning, dvs. upptagning av medlemmar i ett politiskt parti, och vi förutsätter också att detta skall leda till resultat. Individens rätt att själv avgöra medlemskap i politiskt parti är en utomordentligt stor fråga i en demokrati som vår. Vi kan inte ansluta oss till moderaternas krav på lagstiftning. Politiska partier skall enligt vår uppfattning verka obundna, och därför kan en lagstiftning på det här området betraktas såsom tvivelaktig, vilket också kommer till uttryck i vårt ställningstagande. Med det sagda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den vid utskottetsbetänkandet fogade reservationen 2.
Herr talman! Denna fråga handlar inte bara om kollektivanslutningen som sådan utan också om i vilken utsträckning ett politiskt parti skall ta hänsyn till uttalanden som riksdagen upprepade gånger gjort. Kollektivanslutningen har åtskilliga gånger diskuterats i Sveriges riksdag. I själva sakfrågan är argumenten välkända. Socialdemokraterna håller fast vid principen att människor kollektivt och mot sin vilja skall kunna anslutas till ett politiskt parti. Förra året var det inte mindre än 768 000 människor som på så sätt inrangerades i den socialdemokratiska fållan. Under hela efterkrigstiden har mer än två tredjedelar av det socialdemokratiska partiets medlemmar rekryterats på detta sätt. Det säger sig självt att detta har många fördelar för det socialdemokratiska partiet. Bl. a. är det en betydande inkomstkälla. Jag tror mig våga säga att vi här har en orsak till att socialdemokratin så envist håller fast vid den odemokratiska kollektivanslutningen. Jag tror mig också våga påstå att bara en begränsad del av dessa 768 000 medlemmar frivilligt skulle söka medlemskap i det socialdemokratiska partiet om inte kollektivanslutningen fanns. En realistisk uppskattning tyder på att det socialdemokratiska partiets medlemstal då skulle vara ca 639 000 i stället för, som man redovisade förra året, 1129 461. Detta skulle i sin tur innebära att det socialdemokratiska partiet var nere i samma medlemstal som 1948, då man redovisade 638 512 medlemmar totalt. 30 års medlemsökning skulle då vara borta. Hur har jag då, herr talman, kommit fram till detta resultat? Ja, medlemssiffrorna är de som konstitutionsutskottet fått del av direkt från det socialdemokratiska partiet, såväl vad gäller siffrorna för individuella anslutningar som vad gäller siffrorna för kollektivt anslutna. Enligt en undersökning som gjordes för några år sedan av professor Leif Lewin om demokratin inom fackföreningsrörelsen är det 64 96 av fackföreningsmedlemmarna som anser att kollektivanslutningen är en felaktig form för medlemskap i ett politiskt parti. Man kan utgå ifrån att de 64 procenten heller inte skulle söka ett individuellt medlemskap, om detta blev den Nr 43 normala möjligheten. Av de 768 000 medlemmar som kollektivt anslutits till det socialdemokratiska partiet kan man alltså räkna med att 64 96 eller 491 000 skulle falla bort. Av andra orsaker tror jag att man t.o.m. skulle kunna räkna med högre bortfallstal, men det skall jag inte gå in på här. Jag har velat redovisa dessa siffror för att göra klart att bakom det högstämda talet från socialdemokratins sida, att man bara vill bereda medlemmarna inom fackföreningsrörelsen möjligheter att påverka, ligger krassa beräkningar om medlemsbortfall och ekonomiska kalkyler. Socialdemokratins inställning till kollektivanslutningen grundar sig framför allt på sådana överväganden. Herr talman! Det har trots detta förekommit en debatt inom press med anknytning till socialdemokratin och fackföreningsrörelsen de sista åren, som av många tytts som att det nu skulle vara dags för en omprövning av kollektivanslutningen. Många förhoppningar har knutits till att partiet självt nu skulle ta itu med saken. Det var mot denna bakgrund som vi från moderata samlingspartiet gick ifrån vårt gamla krav på lagförbud mot kollektivanslutning när ärendet var uppe förra året i kammaren. Vi gjorde det då därför att vi trodde oss se vissa förhoppningsfulla tecken på en omprövning, och vi hoppades att årets socialdemokratiska partikongress skulle fatta ett beslut som innebar att kollektivanslutningen försvann. Så blev tyvärr inte fallet. I det anförande som hölls av ordföranden i den grupp som sysslar med kollektivanslutningen inom partiet, ledamoten av denna kammare Sten Andersson, som tillika är ledamot av konstitutionsutskottet, gavs emellertid inga besked i någon sådan riktning. Sten Andersson talade endast om att ”en eventuell reformering” bara skulle gälla den ”tekniska formen för anslutning”. Häri ligger såvitt man rimligtvis kan bedöma uteslutande vissa marginella justeringar av det nuvarande systemet. Detta är djupt beklagligt. Men det är också avslöjande. Det visar att socialdemokratin inte tar fasta på den kritik som riktas från stora delar av fackföreningsrörelsen, men också från riksdagen, mot kollektivanslutningen. I detta läge har moderata samlingspartiet självfallet funnit det naturligt att återgå till det krav som vi sedan länge förfäktat, nämligen lagstiftning mot kollektiv anslutning till politiskt parti. Detta är uppenbarligen den enda metoden att få till stånd en bättre ordning. Det är aldrig trevligt att behöva ropa på lagstiftning när det gäller de politiska partierna och fackföreningsrörelsen, men det finns såvitt vi kan bedöma inget annat alternativ. Uttalanden från riksdagens sida kommer man att nonchalera. Uttalanden av denna art är bara ett slag i luften. Vill man att något skall hända, är lagstiftning det enda som återstår. Med tanke på att kollektivanslutning av människor till ett politiskt parti är en ytterst allvarlig sak har vi dock inte tvekat att ånyo kräva att en lagstiftning kommer till stånd. Det är på det sättet, herr talman, att de uttalanden som riksdagen har gjort och som den kanske kommer att göra ytterligare en gång här i dag, inte kommer att leda till något resultat. Därför är 117 förslaget från de båda mittenpartiernas sida om ett uttalande i och för sig behjärtansvärt, men ingenting annat än ett slag i luften.

Om man fortfarande har den uppfattningen — och det verkar dess värre så, herr talman — tycker jag man skall säga det klart ut. Då bör vi också rimligtvis kunna bortföra uttalandena från dagordningen i fortsättningen. Det är fromma förhoppningar och absolut ingenting annat. Herr talman! Det finns så många ting som talar emot den nuvarande kollektivanslutningen, men jag skall här inte ta upp den saken vidare. Den är väl känd sedan tidigare kammardebatter, och ett flertal partikamrater till mig kommer senare under debatten att redovisa såväl principiella skäl mot kollektivanslutningen som egna erfarenheter av hur den fungerar i praktiken. Kammarens protokoll innehåller dessutom så mycket av argument mot kollektivanslutningen att jag här slutar med att yrka bifall till reservationen k

Herr talman! Det är beklagligt att vi skall behöva föra denna diskussion år efter år i den här kammaren och ta upp riksdagens tid med en fråga som det borde vara självklart att man klarade ut inom det parti som tillämpar systemet att kollektivt ansluta människor till en viss politisk riktning. Tyvärr, herr talman, tycks detta inte vara fallet. Man tycks tro att politiska åsikter inte är en personlig sak utan en sak som man kan fatta majoritetsbeslut om. Detta måste djupt beklagas. Riksdagen har ett flertal gånger — åren 1973, 1974, 1976 och 1977 — ställt sig bakom uttalanden som innebär att kollektivanslutning till politiskt parti inte borde förekomma men att frågan inte i första hand bör lösas genom lagstiftning, utan genom åtgärder från partiernas sida. Med intresse har jag följt den diskussion som har förekommit inom det socialdemokratiska partiet. Även grupper inom de fackliga rörelserna och inom det socialdemokratiska partiet har varit och är kritiska mot förfaringssättet att tillämpa kollektivanslutning. Den arbetsgrupp som socialdemokraterna har tillsatt för att arbeta med denna fråga har jag hyst stor förståelse för när det gäller dess arbete, nämligen att man där borde kunna komma fram till en lösning som vore positiv och rättvis i sammanhanget.

Det är också ställt utom allt tvivel att framtiden kommer att kräva en allt - Nr 43 starkare sammanhållning mellan partiet och fackföreningsrörelsen. Därför måste en eventuell reformering av den tekniska formen för anslutning ta sikte på att vidmakthålla starka band mellan den politiska och fackliga arbetarrörelsen.” Detta innebär att frågan om kollektivanslutning reduceras till en fråga om teknisk anslutningsform och eventuell reformering. Vi som har hyst och fortfarande hyser en tro på att man inom det socialdemokratiska partiet kommer att kunna rensa upp i denna fråga måste, efter att ha tagit del av den rapport som avgavs på den socialdemokratiska partikongressen, medge att vissa frågetecken kvarstår. Detta är en principfråga och inte en fråga om vilka praktiska lösningar man bör välja. Men det kan väl ändå inte vara på det sättet att man inom det soicaldemokratiska partiet inte känner till att enskilda människor kan anslutas individuellt till ett politiskt parti? Det hoppas jag verkligen att man inte är främmande för, men av det citat jag här föredrog skulle man kunna dra den slutsatsen och börja undra hur det verkligen förhåller sig. För oss inom folkpartiet är individens rätt att fritt och självständigt välja politiskt parti grundläggande för vårt ställningstagande liksom för vår demokrati. Därför kan vi av principiella skäl inte acceptera en kollektivanslutning av människor till ett politiskt parti. Ett sådant system strider mot den åsiktsfrihet som nu gällande grundlag utgår från vad gäller de medborgerliga frioch rättigheterna. I det snabbprotokoll från den socialdemokratiska partikongressen som jag tidigare citerat finns ytterligare ett avsnitt som förtjänar att citeras, nämligen det om hur man går till väga när det gäller att kollektivansluta: ”2. Rätten till kollektivanslutning innebär att arbetarekommunen säger till en fackförening, som vill stödja partiet politiskt och ekonomiskt: Om ni vill, ställer vi till ert förfogande en rätt för alla era medlemmar till demokratiskt inflytande på den politik ni vill stödja. Ni avgör själva om ni vill utnyttja denna rätt eller inte. Blir fackföreningens svar positivt kan den enskilda fackföreningsmedlemmen -— utan att uppge orsaken — ställa sig utanför detta medlemsinflytande. Det är det som kallas reservationsrätt. Besluten tas i demokratisk ordning och ingen tvingas till medlemskap i partiet.” Man slår alltså fast att initiativet till kollektivanslutningen ligger hos partiet. Detta har vi också hävdat så många gånger, men socialdemokraterna har då oftast velat flytta över initiativet till facket. Här säger emellertid socialdemokraterna i sitt eget protokoll att initiativet ligger hos partiet. Sedan är det fråga om ett enkelt majoritetsbeslut som man ansluter personliga åsikter med. Då återstår bara reservationsrätten, alltså mer eller mindre en bakvänd åsiktsregistrering. Låt vara att orsak inte uppges, men ändå uppkommer frågeställningen varför man inte vill vara med i det kollektiva beslutet. Beslut om anslutning till socialdemokratiska partiet som fattats en gång gäller sedan tills nytt beslut fattas. Då måste man ställa frågan: Hur är det med 119 reservationsrätten? Gäller en reservation vid beslutet för all framtid så länge beslutet är gällande, eller är det så att man årligen får upprepa den här reservationen? På den punkten har det ute i landet visat sig råda en hel del oklarheter, och det kan finnas skäl för att också det blir klargjort i dagens debatt. När det gäller kollektivanslutningen säger socialdemokraterna i olika sammanhang, och det upprepas i den bilaga som finns till konstitutionsutskottets betänkande, att det rör sig om endast en rent lokal angelägenhet. Samtidigt konstaterar man att denna rent lokala angelägenhet, som man från centralt håll vill skjuta litet åt sidan, betyder två tredjedelar av det socialdemokratiska medlemsantalet. Det skall också noteras att mer än en tredjedel av LO:s medlemmar röstar på ett annat parti än det socialdemokratiska och att en femtedel, ca 20 96, av det socialdemokratiska partiets kollektivanslutna medlemmar röstar på annat parti än det socialdemokratiska, trots att de är medlemmar där. Detta säger något om problemen med kollektivanslutningen och reservationsrätten som, vilket jag tidigare nämnde, kan leda till en viss form av åsiktsregistrering bakvägen, som är ytterst tvivelaktig och beklaglig. Herr talman! Utskottets hemställan är i och för sig kortfattad. Det kan man ju förstå att den behöver vara i det här ämnet. Men utskottsmajoriteten som gör denna hemställan är egentligen utskottets minoritet, beroende på att den verkliga majoriteten har valt två olika linjer — dels den som uttalas i reservation 2, dels reservation 1 om lagstiftning, som föregående talare har argumenterat för. I utskottets s.k. majoritetsskrivning står: ”Enligt utskottet måste det tillkomma fackliga organisationer att fatta beslut i egna angelägenheter. Av principiella skäl avstyrker därför utskottet bifall till nu aktuella motioner i kollektivanslutningsfrågan.” Det är alldeles självklart att det är de fackliga organisationerna som skall fatta beslut i egna angelägenheter. Därom råder inga delade meningar såvitt jag har kunnat finna under denna frågas behandling i utskottet och i andra diskussioner som vi fört. Men vems angelägenhet är det att ansluta personliga åsikter till en viss politisk fålla? Den frågan gäller något helt annat än det som den s.k. utskottsmajoriteten har skrivit om. Den frågeställningen har man helt vandrat förbi — det är fullt tydligt. Man får förmoda att den arbetsgrupp som inte hade så mycket att säga på den socialdemokratiska partikongressen i år, när det gällde att komma till rätta med den odemokratiska formen för partianslutning som kollektivanslutningen utgör, verkligen kommer till ett resultat som innebär att denna anslutningsform avskaffas. Det borde vara ett renlighetskrav i det socialdemokratiska partiet att se till att man i detta sammanhang städar upp utanför den egna dörren. Med det anförda som bakgrund vill jag yrka bifall till reservationen 2 vid utskottets betänkande.

Herr talman! Frågan om kollektivanslutning av fackliga organisationer till det socialdemokratiska partiet återkommer årligen i riksdagen. Vänsterpartiet kommunisterna har vid flera tillfällen deklarerat sin uppfattning. Vår inställning har inte ändrats, och därför finns det ingen anledning till ett längre debattinlägg. Men jag tycker det är att ta i när moderaterna i sina motioner kräver att kollektivanslutning till politiskt parti skall upphöjas till en grundlagsfråga. De kan ju inte räkna med att bli tagna på allvar, då de inte i andra sammanhang är intresserade av att grundlagsfästa demokratiska rättigheter för de arbetande på arbetsplatserna. De borgerliga partiernas förslag syftar i stället oftast till att urholka de rättigheter som arbetarna under mångårig kamp kämpat sig till. Det finns många sådana exempel. Så sent som förra veckan diskuterades här flera arbetsmarknadsfrågor som gällde demokrati och inflytande för de anställda, men då var övriga partier eniga om att avslå samtliga vpk-motioner i den riktningen. Herr talman! Fåtalsvälde och demokrati kan aldrig förenas. Fåtalsvälde betyder alltid begränsade rättigheter för de anställda. Även den kollektiva anslutning av medlemmar som socialdemokratiska partiet tillämpar strider mot demokratiska principer. Självfallet skall fackföreningsrörelsen utnyttja sina möjligheter att påverka för dess medlemmar viktiga politiska beslut. Det är ju inte bara i lönerörelser som arbetarnas levnadsstandard avgörs, utan det sker i stor utsträckning genom politiska beslut. Men påverkar politiska beslut gör man bäst inom en självständig fackföreningsrörelse utan politisk bindning. Kollektivanslutning diskuteras inte bara i riksdagen. Även på fackföreningsmöten, respresentantskapsmöten och kongresser är det en återkommande fråga. Ledningen i det socialdemokratiska partiet borde lyssna på den växande opinion som finns inom fackföreningsrörelsen, avskaffa kollektivanslutningen och övergå till induviduell medlemsanslutning till sitt parti. Herr talman! Med hänvisning till mitt anförande i anledning av KU:s betänkande nr 11 föreslår jag att riksdagen, med avslag på motionen 1977 78:1422 samt med anledning av motionen 1977/78:924, gör följande uttalande.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 121 När borgerliga politiker går till angrepp mot kollektivanslutningen är det dock inte av omtanke om fackföreningsmedlemmarna. De borgerliga har inget emot kollektivanslutning när de anser att den tjänar deras egna syften. Sålunda har länge ett flertal av de borgerliga ledamöterna slagit vakt om den religiösa kollektivanslutning som ännu påtvingas hela folket via statskyrkan. Riksdagen har tidigare i fråga om kollektivanslutning till politiskt parti bl.a. uttalat att ”nuvarande missförhållanden bör inte i första hand förändras genom lagstiftning utan genom åtgärder från partiernas egen sida” och samtidigt förutsatt att det genom opinionsbildning mot kollektivanslutningen skall visa sig vara möjligt att förmå det parti som tillämpar denna ordning att medverka till att kollektivanslutningen avskaffas, så att som partimedlemmar registreras endast personer som individuellt begär inträde i partiet. Herr talman! Jag yrkar bifall till det framlagda förslaget.